Herr talman! Fru Skantz har frågat mig när förslag om statsbidrag till glasögon beräknas kunna komma till prövning av riksdagen. Efter förslag av hjälpmedelsgruppen har statsbidrag till glasögon för starropererade införts den 1 juli 1973. Enligt vad jag inhämtat kommer hjälpmedelsgruppen att inom kort redovisa resultatet av sina undersökningar beträffande frågan om behovet av bidrag till glasögon för barn och ungdomar i skolåldern. Så snart detta underlag för frågans bedömning föreligger kommer Kungl. Maj:t att ta ställning till fortsatt utredningsarbete med avseende på bidrag till glasögon. När utredningsarbetet slutförts kommer efter sedvanlig remissbehandling att ske en prövning av de förslag som skall föreläggas riksdagen.

Herr talman! Tillsammans med några partikamrater motionerade jag 1970 om en utredning angående möjligheterna att införa statsbidrag till glasögon, och den motionen bifölls. Jag har sedan dess fått många brev och telefonsamtal där man har frågat vad det har blivit av motionen och när man kan räkna med att hjälpmedelsgruppen blir klar med sitt utredningsuppdrag. Jag är därför tacksam och glad för det svar jag fått att man nu räknar med att hjälpmedelsgruppen snart är klar med sin undersökning. Det är många, inte minst barnfamiljer, som knyter förhoppningar och förväntningar till hjälpmedelsgruppen och till statsrådet Aspling om att det skall bli möjligt att få statsbidrag till glasögon. Jag är medveten om de många problem som behöver utredas. Och jag vet att det alltid är fråga om prioritering, men jag pekade i min motion särskilt på att det för många barnfamiljer kan bli dryga kostnader för glasögon eftersom barnens syn förändras och glasögonen ofta måste bytas ut. Om flera barn i familjen behöver glasögon, vilket är mycket vanligt, blir utgifterna större. Blir det fråga om prioritering skulle jag därför önska att man i första hand lämnade statsbidrag till glasögon för barn och ungdom. Jag vill tillägga att den som har nedsatt syn är handikappad lika väl som den som har nedsatt hörsel — man behöver hjälpmedel för att förbättra en nedsatt sinnesfunktion. Vi ger bidrag till hörapparater. Jag 3 hoppas därför att det inte skall dröja alltför länge innan statsbidrag också lämnas till glasögon.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag vill redovisa energikrisens verkningar på landets livsmedelsförsörjning samt vilken livsmedelsberedskap vi har. Sedan frågan ställdes har ransoneringen av drivmedel kunnat upphävas. Vissa restriktioner på energiområdet kvarstår dock alltjämt. Jordbruket, fisket, trädgårdsnäringen och livsmedelsindustrin prioriteras i detta sammanhang liksom annan produktion. Utgångspunkten vid utformningen av restriktionerna har ju varit att bibehålla produktionen och sysselsättningen. Verkningarna för livsmedelsförsörjningen torde bli mycket begränsade. Det är självfallet inte möjligt att inom ramen för svaret på en enkel fråga redovisa vilken livsmedelsberedskap vi har. Vår livsmedelsberedskap är i likhet med vår övriga ekonomiska försvarsberedskap i första hand inriktad på konventionella krigsoch avspärrningssituationer. De särskilda krav som vid olika s.k. fredskriser kan komma att ställas på vårt ekonomiska försvar undersöks för närvarande bl.a. i försöken med långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret.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

Det är en situation som man inte tillräckligt tog hänsyn till i 1967 års beslut och i de stolta deklarationer som då gjordes om den framtida jordbruksproduktionens omfattning.

Oljekrisen har visat hur beroende vi är av olja och handelsgödsel för att upprätthålla den svenska jordbruksproduktionen. De bedömningar som gjordes i denna utredning håller således inte i dag. Jag menar därför att vi måste ompröva vår försörjningsberedskap. Det är ett intresse för hela nationen. Det går inte att bortförklara detta, som man ibland gör med en axelryckning, och säga att resonemanget bara är jordromantiska drömmar. Det är nödvändigt att se över vilken beredskap vi har och de verkningar som kan bli följden av sådana situationer som vi nu haft i fråga om oljetillförseln. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min enkla fråga.
Herr talman! Vi har ju en nu arbetande jordbruksutredning som har till uppgift att undersöka vår försörjningsförmåga, och den kommer i det sammanhanget också att få pröva de omständigheter som kan påverka denna och de produktionsmål som bör uppsättas för vår livsmedelsförsörjning i framtiden.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat om jag avser föreslå riksdagen att besluta om inrättande av kommunala trafiknämnder i enlighet med det förslag som utarbetats av en för Svenska kommunförbundet och trafiksäkerhetsverket gemensam arbetsgrupp. Den av Kommunförbundets och trafiksäkerhetsverkets gemensamma arbetsgrupp utarbetade promemorian har remissbehandlats. Under remissbehandlingen har påpekats en rad olika problem som kräver ingående överväganden. Beredning av ärendet pågår inom kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga, ehuru det självfallet inte var det svar som jag hade räknat med. Men jag kanske får tolka det på det sättet att statsrådet är beredd att driva på saken. Spörsmålet är ju inte på något sätt nytt. När vi fick det nuvarande systemet med trafiknämnder genom riksdagsbeslut 1964 hade det föregåtts av en ganska ingående, ibland intensiv debatt om huvudmannaskapet för dessa nämnder och om nämndernas sammansättning. Dåvarande Stadsförbundet och den s.k. stadsdomstolsutredningen föreslog att vederbörande kommunstyrelse skulle ha det övergripande ansvaret för trafikfrågorna. Man pekade, som vi alla känner till, på den integration och det samband som föreligger ute på fältet mellan den kommunala samhällsplaneringen, miljöplaneringen och stadsplaneringen å ena sidan och trafikregleringarna å andra sidan. Det nuvarande systemet motiverades med att det här mer rörde sig om polisiära, ordningsmässiga frågor, där staten borde ha det yttersta ansvaret genom polisen och länsstyrelserna. Man hade också formella invändningar i fråga om den lokala förordningsmaktens utövande, som man sade. Men man talade inte om det kommunala kostnadsansvaret, man talade inte om det politiska ansvaret och man talade inte heller om det mycket egenartade förhållandet att en tjänsteman, dvs. polischefen, och två förtroendemän sitter och beslutar i samma myndighet. I sammanhanget vill jag påminna om att min företrädare på Uppsalabänken, Frik Tobé, med gedigen kommunal erfarenhet i en reservation i tredje lagutskottet, när den här frågan behandlades i riksdagen år 1964, pekade på just integrationen mellan trafikplanering och allmän kommunal planering. Jag kan själv bekräfta att den fortfarande föreligger, kanske mer nu än någonsin. Jag vill bara erinra statsrådet om de trafikregleringar och saneringsprojekt som förekom mer i rikt mått i citykärnorna i våra storstäder, där varje liten avstängning av en gata kan få stora ekonomiska konsekvenser bl.a. för affärsmännen. Där har man nu en politisk debatt som ligger något vid sidan om trafiknämnderna. När Kommunförbundet och trafiksäkerhetsverket i en gemensam arbetsgrupp arbetade fram det här förslaget hälsades det med tillfredsställelse. Kommunförbundet efterlyste också ett resultat. När får vi de nya trafiknämnderna? har det frågats. Jag har stor förståelse för att det under remissbehandlingen har dykt upp frågor som man närmare bör överväga, och jag utgår ifrån att bl.a. frågor om besvärsrätt och kostnadsansvar skall närmare belysas. Det bör kunna göras ganska snabbt i departementet.
Herr talman! Som herr Nyquist säger har det under remissbehandlingen påpekats att det finns en rad olika problem som kräver ytterligare överväganden. Herr Nyquist har nämnt några, och jag kan i rubrikens form räkna upp de viktigaste för att vi skall förstå att det här inte är någonting som man bara går och beslutar om utan att veta vad det är man beslutar. Här finns alltså frågorna om samordningen och ansvarsfördelningen mellan den nya trafiknämnden och andra organ. Här finns kostnadsansvaret för beslutade åtgärder, som herr Nyquist själv nämnde. Här finns polisens befattning med utformningen av lokala trafikföreskrifter. Här finns trafiksäkerhetskommittéernas ställning i den tilltänkta nya organisationen. Här finns frågan angående taxitrafikens behandling i ett eventuellt nytt beslutandeläge. Här finns frågan om kompetensfördelningen mellan länsstyrelse och trafiknämnd, osv. Såvitt jag förstår är vi helt och fullt överens om att det är viktigt med ett snart beslut, men vi är också överens — hoppas jag — om att de frågor jag har nämnt, som är mycket viktiga, och eventuellt andra, som har kommit fram under remissbehandlingen, skall få en seriös handläggning.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara uttrycka den förhoppningen att statsrådet driver på den här frågan. Jag vill också redovisa att man från Kommunförbundet har meddelat att intresset är mycket stort för att den här frågan blir löst. Man får nästan dagligen förfrågningar från kommunerna.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den planerade motortrafikleden E 4 öster om Uppsala ges en sådan sträckning och utformning, att de från rikssynpunkt omistliga kulturoch miljövärdena vid Gamla Uppsala fredas. Allmänt gäller att för byggande av väg skall väghållningsmyndigheten — vägförvaltningen — upprätta en arbetsplan. Enligt väglagstiftningen skall vid utarbetande av arbetsplanen samråd i fråga om vägens sträckning och vägföretagets utformning m.m. ske med bl.a. länsstyrelsen, myndigheter i övrigt, vilkas verksamhetsområde berörs av företaget, samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunens synpunkter vägs naturligtvis in i detta sammanhang. Denna handläggningsordning har föreskrivits för att skapa så goda garantier som möjligt för att alla betydelsefulla aspekter — bl.a. de som rör kulturoch miljövärdena — blir beaktade i sammanhanget. Vägförvaltningen överlämnar den upprättade arbetsplanen till länsstyrelsen, som ställer ut den. Planen överses därefter med hänsyn till inkomna erinringar. Först därefter — och om vägverket och länsstyrelsen är av samma uppfattning — fastställer vägverket planen. Den vägsträckning som herr Nyquist frågar om — den fortsatta utbyggnaden av väg E4 öster om Uppsala och norrut — utreds för närvarande i samband med att vägförvaltningen upprättar arbetsplan för vägföretaget. Olika alternativa sträckningar och etapplösningar övervägs därvid. Innan berörda myndigheter slutligt bedömt ärendet, har jag inte anledning anlägga några synpunkter på frågan om vägens närmare sträckning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet även för svaret på den här frågan, och jag har stor förståelse för att statsrådet självfallet inte kan ge något definitivt svar på frågan så som den är formulerad. Jag vill också framhålla att vägverket och vederbörande vägförvaltning verkligen gör allt vad som står i deras makt att göra för att ta fram sådana alternativ som kan skona den fina Gamla Uppsala-miljön. Men ytterst är detta, som många trafikfrågor, en ekonomisk fråga. Det är därför jag har tagit upp den på det här sättet, och jag vill uttrycka förhoppningen att statsrådet skall behandla detta spörsmål på ett välvilligt och generöst sätt när det blir aktuellt i departementet. Behovet är trängande när det gäller att få en fortsatt dragning av motorvägen E 4 öster om Uppsala förbi Gamla Uppsala för att på det sättet avlasta stadsdelar som är besvärade av tung trafik — och inte minst just Gamla Uppsala-miljön.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är villig medverka till att innehavare av statens järnvägars s.k. 67-kort får valfrihet att utnyttja detta även vid resa i förstaklassvagn. SJ har under år 1973 gjort en undersökning rörande den lämpliga utformningen m.m. av 67-kortsrabatten. SJ:s ställningstagande beräknas föreligga inom den närmaste tiden. I avvaktan härpå är jag inte beredd att göra något uttalande i frågan.

Herr talman! Jag skall be att till herr statsrådet Norling få framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Vi talar ju om att vi vill genomföra valfrihet på skilda områden i vårt samhällsliv. Men det här är ett område där det inte finns valfrihet. Det är väl inte så många som behöver och vill utnyttja en sådan möjlighet, men det är en och annan som vid vissa tillfällen tycker att det är egendomligt att man inte har denna valfrihet. Jag hoppas att det skall bli en ändring i det här fallet när det slutgiltiga ställningstagandet kommer, och jag ber att ännu en gång få tacka statsrådet Norling för att jag har fått min fråga besvarad.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg har frågat mig om jag delar statens trafiksäkerhetsverks uppfattning att förutsättningar inte finns för ett ikraftträdande den 1 maj 1974 av förbud för cyklister att delta i filkörning. Den regel som herr Gustafson syftar på finns i 33 § vägtrafikkungörelsen och går tillbaka på ett förslag av Nordisk vägtrafikkommitté. Enligt denna bestämmelse skall cyklande eller mopedförare, som i vägkorsning ämnar färdas rakt fram eller svänga till vänster, hålla till höger på vägen. Om han ämnar svänga till vänster skall han fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när det kan ske utan hinder för den övriga trafiken. Det är detta körsätt som sedan många år rekommenderats av ansvariga myndigheter och organisationer som den säkra svängen. Jag har tidigare svarat på frågor av herr Gustafson om ifrågavarande regel. Då erinrade jag om att bestämmelsen redan införts i Danmark, som har omfattande cykeltrafik och härigenom stor erfarenhet av riskerna för cyklisterna i tät trafik. Jag nämnde också att man från svensk sida varit medveten om att bestämmelsen inte under alla förhållanden utgör en idealisk lösning, åtminstone inte om den ges en generell tillämpning. Därför beslöts redan från början att 33 § vägtrafikkungörelsen inte skulle tillämpas före den 1 maj 1974. Under tiden fram till ikraftträdandet skulle trafikförhållandena i olika slag av korsningar undersökas. Vidare skulle man ta reda på vilka möjligheter det finns att genom vägmärke, vägmarkering och liknande anordningar styra cykeloch mopedtrafiken på ett lämpligt sätt med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. I den mån dessa undersökningar och de vidare erfarenheterna från Danmark gav anledning härtill skulle de modifieringar göras av 33 § vägtrafikkungörelsen som kunde anses påkallade. Jag upplyste vidare att frågan studeras av trafiksäkerhetsverket och — inom ramen för det nordiska samarbetet — av Nordisk kommitté för vägtrafiklagstiftning och framhöll att behovet av modifiering kunde bedömas först när resultatet av detta arbete redovisats. Sedan trafiksäkerhetsverket nu lämnat sin rapport har regeringen — med beaktande också av överväganden inom den nordiska kommittén — kommit fram till att följande bör gälla. En ny reviderad bestämmelse införs i vägtrafikkungörelsen om den s.k. säkra svängen för cyklister och mopedister. Den nya bestämmelsen innebär att den säkra svängen inte blir ett tvång. Den innebär i stället en komplettering som ger en rätt för cyklisterna att använda ett sådant körsätt. Cyklist eller mopedist som ämnar svänga till vänster i en korsning får enligt bestämmelsen hålla längst till höger på körbanan. Han skall då fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när det kan ske utan fara. Körfält som är avsett enbart för högersvängande trafik får dock inte användas av den som skall köra rakt fram eller svänga till vänster. Myndigheternas möjligheter att skapa säkrare trafikförhållanden för cyklisten ökas samtidigt genom att regler införs om markering på vägbanan av särskilda cykelleder. Sådana markeringar kan användas i vägkorsningar som är farliga för cyklisterna. Ett nytt vägmärke införs också, vilket i förening med vägmarkering anger var den säkra svängen är obligatorisk. De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 1975, till vilken tidpunkt nuvarande regler kommer att gälla. Därigenom ges tid för trafiksäkerhetsverket att meddela tillämpningsföreskrifter och för de lokala myndigheterna att vidta behövliga åtgärder. Vidare kommer informationen om den säkra svängen att intensifieras bl.a. genom trafiksäkerhetsverkets försorg. Sammantaget bör de beskrivna åtgärderna ge möjlighet att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister och mopedförare.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret som innebär ett glädjebud för Sveriges cyklister. Den regel som Cykeloch mopedfrämjandet har ansett vara den kanske mest cykelfientliga regeln i svensk trafikhistoria kommer icke att träda i kraft, och det har vi anledning att hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Jag har i tidigare debatter bett kommunikationsministern om två saker: dels att samråda med Cykeloch mopedfrämjandet, dels att inte låta en bestämmelse träda i kraft som skulle förbjuda cyklisterna att delta i filkörning. Om jag uppfattat kommunikationsministern rätt har han tillmötesgått önskemålen från oss cyklister i båda dessa avseenden. Jag har också i en motion tagit upp andra frågor som är av intresse för cykeltrafiken, och jag har stora förhoppningar om att vi även där skall kunna kom ma fram till positiva resultat.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han är medveten om följdverkningarna av televerkets indragningar av AM-sändare för radions program 1 och 3 och om han kommer att ingripa och återställa mottagningsmöjligheterna i berörda områden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det finns numera möjligheter att i alla delar av landet ta emot radions program 1, 2 och 3 över FM-nätet. Praktiskt taget alla hushåll har också tillgång till FM-mottagare. Med hänsyn härtill har det ansetts möjligt att avveckla de mindre mellanvågsstationerna, AM-sändarna, för P 1 och P 3. Under 1970-1973 har 22 stationer lagts ned. Enligt televerkets planer skall återstående mindre stationer läggas ned under år 1974. Det ankommer på televerket att efter samråd med Sveriges Radio avgöra frågor om nedläggning av AM-sändare. Jag utgår från att televerket före en nedläggning noga prövar effekten med hänsyn till uppgifter om hur många lyssnare som är beroende av mottagningsmöjligheterna från sändaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag framställde frågan var, som här har sagts, att Nr 16 televerket lagt ned ett antal s.k. AM-sändare. Samtidigt med att dessa Torsdagen den stationer tystnat har det på flera håll uppstått svårigheter att ta in radions 31 januari 1974 program 1 och 3, och man har inte kunnat följa sändningarna i samma utsträckning som tidigare. Om man dessutom inte haft en av de nyare transistorapparaterna med FM-band, så har avlyssningen i en hel del fall varit helt omöjlig. Särskilt hårt synes de många äldre personer ha drabbats, som ännu inte har skaffat radioapparater med FM-band. Enligt uppgifter från radioreparatörer i min hemkommun är ca 90 procent av alla radioapparater som lämnas in för reparation inställda för avlyssning på mellanvåg. Reaktionen från lyssnarna har varit mycket stark. Sveriges Radio har på sin lokalredaktion i Säffle upplyst om att man har tagit emot massor av klagomål. Det är också anmärkningsvärt att televerket har fattat nedläggningsbeslutet utan att underrätta berörda kommuner. Om man nu skall installera nya FM-sändare, så borde man väl i rimlighetens namn inte ta de nuvarande AM-sändarna ur drift förrän de nya sändarna har tagits i bruk. Utbildningsministern säger sig utgå från att televerket före en nedläggning noga prövar effekten av en sådan åtgärd, men tyvärr har så inte varit fallet. Televerket har inte prövat effekten före nedläggningen men väl efteråt. Och det är ju gott och väl, men prövningen har då gjorts först efter det att reaktionen har kommit. Jag är övertygad om att det för såväl televerket som lyssnarna hade varit till fördel om man prövat effekten av indragningarna innan man tagit AM-sändarna ur drift.
Herr talman! De räkningar som televerket utfört har visat att 95 procent av hushållen så tidigt som 1970 hade radioapparater som var inställda på FM-band, och man kan förmoda att det är ännu fler som har det nu. Det är klart att en gammal apparat som lämnas in till reparation kan vara inställd på AM-sändare — det kan jag också förstå. Det problem som berörs i frågan har aktualiserats av vad som har hänt i Säffle. Det är alldeles riktigt att sändaren i Säffle hörde till de 16 kvarvarande stationer som televerket den 14 januari bestämde sig för att dra in med anledning av de energibesparande åtgärder som man tyckte att man borde vidta. Detta innebar att man gjorde det litet snabbare än man tidigare avsett. Men samtidigt vet jag att man kommer att pröva erfarenheterna av besparingarna mycket noga. Jag har mig också bekant att televerket och Sveriges Radio i början av februari skall diskutera dessa erfarenheter. Jag upprepar vad jag sade i svaret, nämligen att jag tar för givet att man gör denna prövning mycket noggrant.
Herr talman! Det är klart att det är gamla apparater som lämnas in, men av detta kan man ju också utläsa att det här gäller personer som inte har haft råd att skaffa sig de nya. På grund av agerandet från kommunstyrelsen i Säffle har från televerkets centralförvaltning sänts en skrivelse där man säger att man är 11 medveten om att det inte kan undvikas att dessa besparingsåtgärder får negativa konsekvenser. Det sägs att man måste ha en effektiv mottagningsantenn, exempelvis en utomhusinstallerad. Det är detta som lyssnarna har reagerat mot. Man har betalat sin licensavgift och så plötsligt hör man inte exempelvis de regionala programmen, vilka man ju har särskilt stort intresse av. Enligt uppgifter jag har fått har dessa svårigheter dykt upp på flera platser i Värmland. Jag är tacksam för svaret. Jag är övertygad om att det här kommer att rättas till.

Herr talman! Jag har ansett det vara på sin plats att lämna riksdagen en redogörelse för den försörjningspolitik som har förts på oljeområdet under de senaste månaderna och även att lämna en redovisning av det aktuella försörjningsläget. Önskemål om en sådan redovisning framfördes också under gårdagens debatt här i kammaren. Jag tänkte först nämna något om bakgrunden och informationsunderlaget för den politik som har förts. Det är då två faktorer som varit av avgörande betydelse. Den ena är arabländernas politik beträffande sin oljeproduktion. Den andra är den internationella oljemarknadens sätt att fungera; det är i hög grad liktydigt med de internationella oljebolagens sätt att sköta fördelningen av flödet av råolja och färdigprodukter mellan olika länder i världen. En del har kanske vid det här laget glömt hur många gånger det internationella oljeläget skiftat sedan krisen bröt ut i oktober månad förra året. Jag skall därför göra en kort rekapitulation. Den 6 oktober utbröt kriget i Mellanöstern.

Man beslöt att, så länge konflikten pågick, varje månad sänka sin samlade oljeproduktion med 5 procent. Man beslöt också att förbjuda varje oljeexport från dessa länder till USA och Holland. Ett par veckor senare, den 4 november, hade man kommit fram till att den här produktionsnedskärningen var för liten för att ge avsedd politisk effekt. OAPEC beslöt då att skära ned produktionen med 25 procent, räknat på september månads produktionsnivå, och sedan fortsätta varje månad att minska produktionen med 5 procent i avvaktan på en lösning av konflikten på för arabländerna tillfredsställande villkor. Den 6 november, efter två dagar, tog man ett litet steg bakåt. På grund av uttalanden i EG:s ministerråd om Mellanösternfrågan beslöt man att inställa den redan beslutade 5-procentiga nedskärningen i december. Men tre dagar därefter, den 9 november, var OAPEC-gruppen redo att genomföra en skärpning av sin politik och beslöt att skära ned produktionen i januari med S procent, räknat på december månads reducerade produktion. Sedan hände ingenting i vad gällde oljeproduktionen förrän den 24 december, när OAPEC beslöt — vid ett möte i Kuwait — att ganska drastiskt ändra sin politik och att i januari höja produktionen från decembernivån med 10 procentenheter. Nuläget är alltså att produktionsbegränsningen uppgår till 15 procent jämfört med september 1973 för de länder som upprätthåller den. Det är inte någon överdrift att säga att den här perioden kännetecknades av tvära kast i politiken. Det ledde bl.a. till att vissa beslut aldrig hann verkställas innan nya beslut tog över. Det är också uppenbart att besluten har tillämpats ganska oenhetligt i de enskilda länderna. Det har, kort sagt, rått ett mycket besvärligt informationsläge vad beträffar effekterna på produktionen i dessa länder och därmed på världshandeln med olja. Det var under det här händelseförloppet som regeringen hade att utforma den svenska försörjningspolitiken. De första åtgärderna vidtogs i november. Deras bakgrund var besluten av OAPEC att skära ned produktionen i oktober med 5 procent, i november med 25 procent och sedan att ligga kvar i december på den nivån. I det något förvirrade läget kunde oljebolagen lämna uppgifter om sin förväntade produktion och import bara för december månad.

Tillsammans med förslag om en särskild elransoneringslag lades dessa propositioner fram för riksdagen den 20 november. Samtidigt som den beredskapen för ransonering upprättades startade en kampanj för frivilligt sparande av bensin, eldningsolja och elektrisk energi. Exportkontroll av oljeprodukter infördes också. En vecka senare förelåg den första prognosen för tillförseln av drivmedel och olja. Den gällde perioden november 1973—januari 1974, dvs. en tremånadersperiod. Prognosen gjordes av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och angav ett bortfall i förhållande till normal tillförsel med ungefär 10 procent för bensin, 20 procent för lätta oljor och 15 procent för tjocka eldningsoljor. Mot bakgrunden av det läget formulerades de allmänna riktlinjer som skulle gälla besparingsåtgärderna och en kommande ransonering. Produktion och sysselsättning skulle bibehållas på en hög nivå. Viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, undervisning och allmänna kommunikationer skulle prioriteras. Förbrukningen skulle inte få bli större än att beredskapslagren av olja i stort sett hölls intakta för att bevara högsta möjliga handlingsfrihet för den framtid som sannerligen tedde sig oviss. Inskränkningarna i förbrukningen måste därför huvudsakligen rikta sig mot hushållens energikonsumtion. På grund av att en stor andel av vår elenergi produceras i oljekraftverk måste åtgärderna också ta sikte på hushållens elkonsumtion. I avvaktan på att riksdagen skulle ta beslutet om allmänna ransoneringslagen och allmänna förfogandelagen bedömdes det att en erforderlig besparing kunde nås genom en fortsatt sparkampanj. Överenskommelse träffades med oljebolagen om en frivillig nedskärning av leveranserna av eldningsolja för uppvärmningsändamål med 25 procent. De avgörande besluten beträffande ransoneringspolitiken fattades av regeringen i mitten av december, dagarna efter det att riksdagen enhälligt bifallit förslagen om att sätta de olika ransoneringslagarna i kraft. Då hade en ny bedömning av den sannolika tillförseln av olja tagits fram för tiden december 1973—februari 1974. Den visade på en fortsatt försämring av tillförseln, nämligen med 14 procent för bensin, 22 procent för motorbrännolja och eldningsolja 1 och 24 procent för de tjocka oljorna. I det läget kvarstod fortfarande OAPEC-ländernas beslut om en nedskärning av produktionen i januari med 28 procent från septembernivån. Likaså hade vi att räkna med att produktionsnedskärningen även därefter kunde fortsätta i enlighet med den plan som man upprättat i oktober, dvs. 5 procents nedskärning varje månad. Regeringen beslöt då att fullfölja förberedelserna för bensinransoneringen, så att den kunde träda i kraft den 8 januari. Vidare inriktades planeringen på att den frivilliga kvotransoneringen av eldningsolja skulle avlösas av en kvotransonering i statlig regi. Det vidtogs också vissa åtgärder för att begränsa förbrukningen av elkraft med inriktning på sådana ting som reklam, gatubelysning osv. Därefter kom alltså i julhelgen OAPEC-ländernas beslut om att lätta på embargopolitiken, när man sade att man fr.o.m. januari skulle höja produktionen med 10 procentenheter. Nu får vi räkna med att försörjningsläget i Sverige påverkas av åtgärder i detta produktionsområde med en fördröjning på ungefär tre månader. Vi gjorde också en kontroll av prognosen för tillförseln under tiden december t.o.m. februari; den kontrollen gjordes vid årsskiftet. Den visade oförändrade siffror för eldningsoljor men ett ökat bortfall av motorbensin, som uppgick till 22 procent. Det berodde på att man i svenska raffinaderier var tvungen att lägga om produktionen för att öka Nr 16 tillförseln av bl.a. gasol i ett läge där vissa svenska industrier stod i en Torsdagen den akut bristsituation. Ransoneringen av bensin och eldningsoljor inleddes 31 januari 1974 därför som planerat den 8 januari. MMM Innan jag går vidare i historieskrivningen fram till onsdagens beslut att Allmänpolitisk häva bensinransoneringen men fortsätta med oljeransoneringen kan det debatt vara befogat att försöka besvara den ofta ställda frågan: Är hela oljekrisen en bluff? Kan man påstå att produktionsnedskärningarna i arabländerna bara har existerat på papperet? Trots alla rapporter i massmedia om att detta skulle vara fallet har vi nu, tror jag, ganska övertygande bevis för att effekten av OAPEC-ländernas beslut blev långtgående. Jag har här uppgifter om produktionen av råolja i arabstaterna, dvs. hela den grupp som jag räknade upp för en stund sedan, under fjärde kvartalet i fjol. De uppgifterna visar att produktionen av råolja i oktober låg ungefär 10 procent under septembernivån, I november hade produktionen sjunkit till 20 procent under septembernivån och i december var den 25 procent under septembernivån. Jag kan ta ett konkret exempel. Det gäller världens största nettoexportör av råolja, Saudi-Arabien, som samtidigt är det land som antagligen mest konsekvent har genomfört begränsningspolitiken. I december producerade Saudi-Arabien 6,3 miljoner fat råolja per dag mot 8,3 miljoner fat per dag i september — en nedgång med 2 miljoner fat eller precis 25 procent. I förhållande till den tidigare planerade produktionen var bortfallet ännu större, 6,3 miljoner fat per dag mot planerade 9,1 miljoner fat per dag, dvs. ett bortfall med nära 33 procent. Det underlag vi hade när besluten fattades denna vecka om ransoneringspolitiken var förutom uppgifter från oljebolagen följande bedömningar av världstillförseln av olja. Först måste man göra en prognos för produktionen i arabstaterna under första kvartalet. Vi hade utgått från att det enda rimliga antagandet är att de fortsätter sin nuvarande politik, dvs. att beslutet från den 24 december om en 1S5-procentig nedskärning i förhållande till september 1973 kommer att stå sig. Ett visst underlag för det antagandet har man i att detta beslut nu gällt i fem veckor; det är längre än något tidigare beslut i den här gruppen av länder. Beslutet gällde alltså en 15-procentig nedskärning. Då Irak inte deltar i produktionsbegränsningen utan bara bojkottar exporten till USA och Holland, beräknas produktionen från samtliga arabstater under första kvartalet i år ligga 12,5 procent under nivån för september. Nu finns det många andra oljeproducerande länder i världen, även om arabgruppen svarar för hälften av världshandeln med olja. Men såvitt vi nu vet har produktionen hos övriga oljeproducerande länder ökat i långsam takt, och den beräknas under första kvartalet i år ligga ca 4 procent över septembernivån i fjol.

De här uppgifterna är emellertid inte tillräckliga för att man skall kunna bedöma försörjningsläget. Man måste också göra en bedömning av hur efterfrågan kan komma att utvecklas. Normalt stiger efterfrågan på råolja med 6 å 7 procent per år, och det betyder att efterfrågeökningen under normala förhållanden för perioden september—mars i år skulle kunna uppskattas till omkring 3 procent. En total produktionsminskning med 3 procent under första kvartalet skulle alltså i förhållande till normal efterfrågan innebära en brist i världen på 6 å 7 procent. Det finns också andra beräkningar som baseras på samma antaganden om den arabiska oljepolitiken under första kvartalet men som visar ett större gap mellan efterfrågan och produktion än vad jag här angav. Vi har fått uppgifter från British Petroleum i London — BP. Där beräknar man att produktionen under första kvartalet kommer att understiga efterfrågan med närmare 10 procent. Men vilken beräkning man än gör, så är detta ändå en klar förbättring jämfört med de utsikter som förelåg i mitten av december. Å andra sidan ger dessa siffror antagligen en alltför ljus bild av försörjningsläget för flertalet OECD-länder, och det gäller också Sverige. För att ge en bild av hur komplicerad den fungerande fördelningsmekanismen är och av hur störd marknaden är skulle jag vilja lämna några uppgifter om fördelningen av oljan på olika delar av världen och på olika länder. Inom OECD har man vid flera tillfällen diskuterat möjligheten att under kriser av det här slaget sätta i kraft ett internationellt fördelningssystem, baserat på avtal mellan länderna, av ungefär det slag som tillämpades under Suezkrisen på 1950-talet. De politiska förutsältningarna för att få ett beslut i den riktningen har emellertid saknats. Det har lett till att fördelningen av oljan i allt väsentligt kommit att skötas av de internationella oljebolagen. Här är insynsmöjligheterna för regeringarna ytterst begränsade, om de ens föreligger. Inte heller har vi hittills fått någon internationell utvärdering, t.ex. genom OECD. Nu skulle jag tro att de internationella oljebolagen i sin fördelning i hög grad har styrts av de beslut som olika arabländer har fattat när det gäller behandlingen av vissa konsumentländer. Jag har tidigare nämnt beslutet om förbud mot export till USA och Holland. Här finns en rad olika föreskrifter, och det verkar inte heller som om de olika OA PEC staterna följer någon enhetlig politik sinsemellan. Systemet är krångligt och tillämpningen naturligtvis ännu svårare. Jag vill illustrera denna del av den arabiska oljepolitiken genom att summariskt redovisa vad som enligt den saudi-arabiska regeringen gäller för oljeexporten under januari. Följande lista är inte fullständig: Frankrike och Spanien skall tilldelas enligt kontrakt för att möta intern efterfrågan. Islamska och vänligt sinnade stater i Afrika får efter sina behov. Indien behandlas på samma sätt som Frankrike och Spanien. Japan, Brasilien, Chile, Formosa, Korea och Jemen får septembervolymen eller det månatliga genomsnittet för de första nio månaderna 1973. Länderna får välja det som de anser ger dem mest. USA och Nederländerna bojkottas. Övriga länder, däribland Sverige, får dela på vad som blir över, men enligt produktionsplanen skall vi få minst decembervolymen plus 10 procent. Jag tycker inte att det är konstigt att de som försökt sig på att göra prognoser och bedömningar av det internationella försörjningsläget råkat ut för vissa svårigheter. Den här listan var utomordentligt krånglig, dessutom mycket svår att tolka. Därtill kommer att vi inte vet hur den faktiskt tillämpas. Jag sade tidigare att jag trodde att oljebolagen i rätt hög grad lät sig påverka av de regler som producentländerna ställt upp för exporten till olika konsumentländer. De har starka ekonomiska och också politiska skäl att strikt tillämpa dessa regler. Däremot har bolagen genom sin internationella uppbyggnad betydande möjligheter att omfördela oljan så att verkningarna av de arabiska exportrestriktionerna mot vissa konsumentländer inte blir så allvarliga. Sverige behandlas inte med preferens men inte heller sämre än flertalet OECD-länder. Men verkningarna har för vår del antagligen blivit allvarligare än för en del andra länder. Jag skall bara peka på några faktorer som kan ha bidragit till detta. Vår ringa raffinaderikapacitet har verkat negativt i flera hänseenden. Den har gjort oss sårbara för exportrestriktioner i västeuropeiska länder, från vilka vi köper förädlade produkter — eldningsolja och bensin. Den har medfört att vi inte lika lätt som andra kunnat kompensera oss genom direkta inköp av råolja från producentländerna. Vi har vidare i Sverige ett relativt stort antal s.k. independents, dvs. bolag som är fristående från de stora internationella oljebolagen. Bortfallet i tillförseln för de svenska bolagen är betydligt större än bortfallet för de internationella bolag som är verksamma i Sverige. Vi har också kunnat konstatera att vissa internationella bolag i Sverige — det gäller alltså inte alla — har fått leveranser från sina moderbolag, som understiger deras normala kvot hos moderbolaget. Vi har påpekat detta för de svenska dotterföretagen, och de uppger nu att man under detta kvartal bör kunna räkna med att förhållandet rättas till. Jag vill stryka under denna förhoppning. Jag kommer så till den bedömning av försörjningsläget i Sverige under detta års fyra första månader som förelåg för några dagar sedan. Jag börjar med motorbensinen. Först vill jag beskriva den beslutssituation som förelåg. Läget var att senast vid månadsskiftet januari-februari måste ställning tas till om en ny ransoneringsperiod skulle inledas efter februari månads utgång. I sådant fall måste nämligen ransoneringskort tryckas och delas ut, och detta tar minst tre veckor. Där förelåg två alternativ enligt både regeringens och bränslenämndens bedömning. Antingen att besluta om ytterligare en period efter februari eller också omedelbart upphäva ransoneringen. Man bedömde det som meningslöst att fullfölja den inledda ranso neringsperioden februari ut men samtidigt meddela att ransoneringen upphörde den sista februari. Då skulle alla ransoner snabbt ha förbrukats, och trycket på ransoneringsmyndigheterna att bevilja ytterligare tilldelning skulle öka, eftersom man med fog kunde hävda att om några dagar eller veckor skulle bensinen vara fri. Det är en erfarenhet från tidigare ransoneringar att den s.k. ransoneringsmoralen snabbt sjunker under den allra sista delen av en längre ransoneringsperiod. Prognoserna visade att oljebolagen väntade sig en förbättring av tillförseln från januari till april jämfört med den prognos de hade lämnat vid årsskiftet. Tillförseln, dvs. produktion plus import, väntades nu ligga 10 procent under den normala mot drygt 20 procent vid årsskiftet. Denna prognos stämde rätt väl med den allmänna bedömning av läget på världsmarknaden som jag tidigare redovisat och som pekade på en råoljebrist på mellan 6 och 8 procent. Vidare framgick av den lagerinventering som gjordes per den 1 januari att lagersituationen för motorbensin var hygglig. Påståenden om en stor överförbrukning och överförsäljning i december visade sig alltså dess bättre sakna grund. Det fanns vid årsskiftet ungefär 1,4 miljoner m? bensin i lager. Mot denna bakgrund bedömde bränslenämnden det inte som nödvändigt att behålla kvotransoneringen av bensin. Även om förbrukningen under resten av perioden, dvs. t.o.m. april, åter går upp till en för årstiden helt normal nivå, skulle lagren vid slutet av april ligga på samma nivå som i början av året, dvs. 1,4 miljoner HR Skälet är att ransoneringen trots sin korta varaktighet av allt att döma haft en väsentlig spareffekt. Jag återkommer senare till det. Jag delar bränslenämndens bedömning, men liksom nämnden vill jag kraftigt stryka under att försörjningsläget ändå inte har återgått till det normala. Dessutom kan vi inte utesluta risken för att nya beslut fattas av producentländerna som på nytt försämrar läget. Man bör komma ihåg att bensinförbrukningen alltid ökar under våren och sommaren. Det lager på 1,4 miljoner m? som vi räknar med skall finnas i landet i slutet av april skulle under vinterförhållanden räcka ungefär fyra och en halv månad, men under sommarförhållanden, med en förbrukning per månad på över 400 000 m?, bara litet mer än tre månader. Dessutom är detta lager till större delen avsett att vara en reserv i en långt allvarligare krissituation än den rådande. Därför ökar tryggheten för en fortsatt fri bensintilldelning väsentligt om den sparsammare bilkörning och den ökade användning av kollektiva trafikmedel som inleddes under januari fortsätter också under de kommande månaderna. En besparing av bensinförbrukningen med 10 procent borde vara möjlig att åstadkomma, om de redan etablerade vanorna bland landets bilister någorlunda behålls. När det gäller eldningsoljorna är försörjningsläget ganska olika för de lätta och de tunga oljorna. När det gäller lätta oljor är tillförseln något över det normala under den här perioden. Däremot måste lagersituationen bedömas som mindre god. Statistiken visar också på ett betydande importbortfall under november och december. Slopas ransoneringen skulle vi i slutet av april ha börjat tära på våra beredskapslager. Bibehålls kvotransoneringen ger det en viss reserv vid utgången av den här perioden. Prognoserna för tillförseln av tunga oljor visar ett underskott på nära 20 procent, men lyckligtvis är lagersituationen här bättre. En fortsatt ransonering av tjockolja för uppvärmningsändamål har bedömts som oundgängligen nödvändig för att en fortsatt försörjning av industrin skall kunna upprätthållas. Lagren av tunga oljor kommer ändå att minska kraftigt under perioden, med inte mindre än 2 miljoner m?, från 6 miljoner till drygt 4 miljoner. Jag vill tillägga att försörjningspolitiken på oljeområdet skulle ha ställts inför betydligt större svårigheter om det inte hade funnits tre motverkande faktorer. Den första känner alla till. Det är den ovanligt milda vintern. Den andra är det importtillskott på 800 000 m? eldningsolja som den nyupprättade statliga inköpsorganisationen har åstadkommit. Det motsvarar ungefär 20 procent av hela importen under tiden januari t.o.m. april. Den tredje faktorn är det stora gensvar hos allmänheten som kampanjen för frivilligt elsparande har fått. Det har inneburit att industrins behov har kunnat tillgodoses och produktionsstörningar undvikas, vi har sluppit elransonering, och en dräglig bostadstemperatur har kunnat hållas utan att varmvattnet behövt röras. När nu bensinransoneringen upphävts efter tre veckor är det — också enligt min mening — befogat att ställa frågan om bensinransoneringen verkligen var nödvändig. Och om den frågan besvaras med ja, kan man fortsätta: Vilket syfte fyllde den i så fall? Den första frågan kan ställas från två helt olika utgångspunkter. Den ena är: Tedde sig bensinransoneringen nödvändig när den infördes? Den andra är: Ter sig bensinransoneringen nödvändig nu i efterhand, när vi, åtminstone delvis, kan titta i facit? Jag har svårt att tro att särskilt många vill påstå att frågan ställd på det första sättet kan besvaras med nej. I varje fall var det ytterst få — jag kan inte erinra mig någon enda ledamot av denna kammare som i december eller vid årsskiftet hävdade att bensinransoneringen var onödig och inte borde införas. Med de perspektiv som då fanns för oljeproduktionen i världen — där produktionsminskningar på upp till 25—30 procent i Mellanöstern hotade — var det också högst förståeligt och klokt att man avstod från att driva sådana krav. Snarare var väl den allmänna uppfattningen i november och december att det enda som inte kunde ursäktas var passivitet och brist på handling från regeringens sida. Nu delas alltså inte den uppfattningen av alla. Från visst håll i pressen gjordes det gällande att regeringen visade en enastående kombination av okunnighet och godtrogenhet, då regeringen trodde på oljebolagens uppgifter om en väntad brist i tillförseln av bensin och olja. Det hävdades att importen i själva verket var mycket större än vad oljebolagen uppgav. Tanken var att oljebolagen för att förstärka krisstämningen i Sverige lämnade importsiffror som var kraftigt färgade i pessimistisk riktning. I dag kan vi kontrollera de uppgifter oljebolagen i december lämnade till bränslenämnden om sin import, genom att jämföra deras bedömningar av importen i november och december mot det verkliga utfallet. De siffror jag nu nämner gäller de åtta största oljebolagen i Sverige. Jag tar bara siffrorna för motorbensin. För november bedömde oljebolagen att de skulle införa 300 000 m? bensin. Den verkliga importen blev 244 000 m?. För december angav bolagen i förväg att importen skulle bli 225 000 m?. Den verkliga importen blev 190 000 m?. För de här två månaderna blev den faktiska importen alltså 90 000 m? eller nära 20 procent mindre än vad bolagen själva trodde den skulle bli. Vad man än kan säga om de åtta oljebolagens sätt att bedöma sin framtida import, inte kan man påstå att de var överdrivet pessimistiska. Min förhoppning är tvärtom att de har hållit tillbaka sin optimism om importmöjligheten i de bedömningar som vi grundat beslutet om slopandet av bensinransoneringen på. Jag vill erinra om de försäkringar jag fått om att siffermaterialet från bolagen nu, efter kontakter med de internationella bolagens huvudkontor, är bättre. Men de här siffrorna illustrerar ändå en av de grundläggande svårigheter som vi och alla andra länder haft att kämpa med under utformningen av försörjningspolitiken. Det har visat sig vara utomordentligt svårt att få säkra uppgifter om oljeoch bensintillförseln ens på mycket kort sikt. Jag har i olika sammanhang tidigare framfört kritik mot de internationella oljebolagens sätt att sköta informationen till de enskilda länderna om sin fördelning av tillgängliga oljeoch bensintillgångar. Även om det måste erkännas att läget på oljemarknaden också för oljebolagen tidvis måste ha tett sig ganska kaotiskt, borde ändå en större öppenhet från deras sida ha kunnat undanröja en hel del missförstånd och misstro beträffande den roll som de internationella oljebolagen spelat i den här krisen. Som fallet är i dag återstår det fortfarande att utreda vilken den rollen kan ha varit. Nu verkar det som om oljebolagen tagit visst intryck av den kritik de mött i vissa länder och deras dotterföretag i vårt land har nu sagt sig ha säkrare uppgifter än tidigare om sin tillförsel för de närmaste månaderna. Men om bensinransoneringen tedde sig nödvändig när den infördes, framstår den som nödvändig i efterhand? Har det med andra ord tjänat något vettigt syfte att ha en ransonering för så kort tid? Jag tror det. Allt tyder på att ransoneringen ledde till en betydande minskning av bensinförbrukningen. Det är den ur försörjningssynpunkt väsentliga effekten. Jag vill erinra om att förbrukningen av bensin avgörs av hur mycket folk kör, inte av hur mycket bensin de förfogar över. Alla uppgifter om hamstrade volymer och tillgängliga ransoner är av föga värde för att bedöma förbrukningen. Då måste man veta hur mycket bensin folk använder, och det kan vara en helt annan sak. De fakta vi har visar följande: Under den första veckan av ransoneringsperioden minskade enligt vägverkets trafikräkningar biltrafiken på våra vägar med mellan 30 och 35 procent. Vi har inte statistik för de följande veckorna, men i varje fall för vecka 2 bedömer vägverket det så att minskningen varit påtaglig. Vidare har kollektivresandet ökat kraftigt. SJ redovisar på sina medellånga avstånd en ökning av persontrafiken med 35 å 40 procent. Även SJ:s busstrafik och de privata bussbolagen redovisar liknande effekter. Här i Stockholm gjorde gatukontoret räkningar av trafiken den 9—17 januari. Genomsnittet per dag visar följande: Antalet resande med Storstockholms lokaltrafik ökade med 115 000. Antalet resande med bil minskade med 200 000. Resultatet blev att kollektivtrafikens andel av resande i Stockholm under denna period ökade från 50 till 65 procent. Ett annat tecken på att något har hänt ute på våra vägar och gator är att trafikolyckorna nu enligt rapporterna visar en kraftig minskning under januari månad vad gäller antalet döda och antalet skadade. Bensinransoneringen har med andra ord haft påtagliga effekter på våra resvanor. Svenska folket har kört väsentligt mindre bil under januari och dessutom flyttat över sitt resande från bilen till tåg och annan kollektivtrafik. Jag hoppas att detta har gjort klart för många att det finns alternativ till den egna bilen. Det är en insikt som det är viktigt att utnyttja under de kommande månaderna. Det är också en lärdom som på längre sikt kan vara ekonomiskt värdefull för trafikanterna. Det sistnämnda ger mig anledning att säga några ord om de kraftiga höjningarna på drivmedel och eldningsolja som har inträffat under de senaste månaderna. Det har i den allmänna debatten och under gårdagen även här i riksdagen hävdats att den prispolitik som förs i Sverige när det gäller bensin och eldningsolja skulle ha varit detsamma som en regeringens kapitulation för oljebolagens krav på högre priser och högre vinster. Det har alltså antytts att de prishöjningar som regeringen har tillåtit gått mer eller mindre helt i oljebolagens fickor. Nu har jag ingen anledning att försvara de internationella oljebolagen och deras prispolitik. Inte heller anser jag det självklart att frita oljebolagen från medansvar för de händelser som så småningom ledde fram till den rådande försörjningskrisen. Men rätt skall ändå vara rätt. De höjningar av högstpriserna på bensin och eldningsolja som regeringen medgav i förrgår ger de svenska oljebolagen i genomsnitt en intäktsökning på 120 kronor per kubikmeter för de olika produkter som de säljer. Detta tal, 120 kronor, är exakt detsamma som den höjning av råoljepriserna som arabländerna genomförde den 1 januari. Då skall man ha med i bilden att andra oljeproducerande länder höjt sina råoljepriser ännu mera. Nigeria höjde den 1 januari råoljepriset med 244 kronor och Venezuela med hela 362 kronor per kubikmeter. Och detta är prishöjningar som inte går till de internationella oljebolagen utan direkt till de oljeproducerande länderna och deras regeringar. De råoljepriser som jag här angett är dessutom de lägsta priser som man kan köpa råolja för i dag. Alla de erbjudanden — dvs. seriösa erbjudanden — om köp av råolja som direkt eller via mellanhänder kommit från oljeproducerande länder har innehållit väsentligt högre priser, priser som har legat 50 eller t.o.m. 100 procent över dem jag har nämnt. De svenska priserna på bensin och eldningsolja ligger dessutom fortfarande lågt i förhållande till priserna i andra västeuropeiska länder. Jag har svårt att få något av dessa fakta att gå ihop med talet om att de i Sverige verksamma oljebolagen har gjort sig stora vinster på den här prispolitiken. Snarare är situationen för de svenska oljebolagen mycket besvärlig. Det clearingsystem som nu införs kan man säga är den avgörande förutsättningen för att de svenska oljebolagen, sådana som OK och Nynäs, skall kunna fortsätta sin verksamhet här i landet. Fanns inte clearingsystemet, var det inte möjligt för dem att med existerande världsmarknadspriser sälja någon som helst olja på den svenska marknaden till de priser som regeringen har tillåtit. Till slut, herr talman: Diskussionen om ransoneringspolitiken och resultatet av den har i mycket hög grad gällt bensinransoneringen. Det är förståeligt. Bensinen och bilen berör ett överväldigande flertal av det här landets invånare. Men i all diskussionen kring bensinransoneringen har vissa andra resultat av ransoneringspolitiken mer eller mindre kommit bort, och det är resultat som berör ännu fler människor. Jag sade inledningsvis att målen för försörjningspolitiken var att hålla uppe sysselsättning och produktion, att se till att viktiga samhällsfunktioner fortsatte och att kollektivtrafiken kunde fungera. Och resultatet av ransoneringspolitiken hittills är att de här målen har kunnat nås. Sysselsättningen i vårt land är fortfarande praktiskt taget ostörd av försörjningssvårigheterna, detta i motsats till läget i en rad andra västeuropeiska länder. Den stora uppgång av arbetslösheten i Sverige som man allmänt väntade sig skulle inträffa i januari har helt uteblivit. Kollektivtrafiken har fått drivmedel för sina behov, t.o.m. så mycket att man klarat av en väsentlig trafikökning, vilket jag redovisade tidigare. Även i övrigt har det svenska samhället fungerat, trots att vi utan tvivel har levt och lever med väsentligt mindre tillgångar på olja än vad vi har haft och normalt skulle ha. Enligt min mening, herr talman, borde de förluster av personlig bekvämlighet och uppoffringar av en del ingrodda resvanor som man har fått göra vara ett rimligt pris att betala för att samhället ändå fortsätter att fungera.

Herr talman! Det är ju alldeles uppenbart att det inte är med någon större stolthet som handelsministern kan se tillbaka på sitt eget handläggande av dessa frågor under de senaste månaderna. Vi är medvetna om att det har funnits en omfattande osäkerhet om hur försörjningsläget egentligen skulle bli. Men handelsministerns olika uttalanden under hösten gick ofta stick i stäv med varandra. Om jag fattade rätt vad handelsministern nu försökte säga, så var det bl.a. att oljebolagen hade givit en alltför optimistisk bild av sina egna möjligheter att plocka in olja eller bensin i landet. Men i höstas angav handelsministern att det inte var några skäl för panik: ” Jag tycker nog att flera av oljebolagen gjort drastiska och långtgående uttalanden som jag anser att det ännu inte finns täckning för.” Det förefaller alltså som om herr Feldt då snarast ville rikta den omvända kritiken mot dessa oljebolag. Var ransoneringen nödvändig, om man betraktar den nu i efterhand? Det är riktigt att det har varit färre trafikolyckor, det är riktigt att många människor antagligen lagt om sina resvanor. Om handelsministern vill genomföra en ransonering av bilåkandet av denna anledning, skall han naturligtvis från början argumentera så att det framgår att detta är syftena. Det är möjligt att han kan vinna förståelse hos svenska folket för det. Men det förefaller att väsentligen vara en efterhandskonstruktion. Var ransoneringen nödvändig då? Oppositionen, som här fick en släng av sleven för att vi inte hade kunnat ge några klara besked i den ena eller andra riktningen när ransoneringen infördes, befinner sig ju i den ställningen att den har mindre tillgång till de uppgifter som handelsministern med lätthet kan beställa fram. Den förvaltningsapparat som en regering har till sitt förfogande har inte vi. Det är därför svårare för oss att ge den typ av besked som man egentligen skulle vilja ge. Men jag vill påminna om att inget annat land tycks ha haft en bensinransonering. Jag uppfattar det också som en felaktighet att man, när man genomförde denna ransonering, gav utrymme för så omfattande hamstring som man faktiskt gjorde. Jag tror att man av denna ransonering skall dra vissa lärdomar för framtiden, som rent principiellt är att det icke är så lätt att få saker och ting att fungera väl bara för att, som det heter, samhället bestämmer. När det gäller planering — är det inte märkvärdigt att dessa ansökningar om raffinaderiers uppbyggande har legat så länge hos regeringen utan något beslut? Detta, att vi saknar raffinaderier, anges nu vara en väsentlig förklaring till våra extra svårigheter. Oljebolagen har icke talat om, säger herr Feldt — och det är antagligen riktigt mot bakgrund av deras svårigheter att få information själva — vad de har haft för möjligheter. Men hur är det egentligen med Sovjetunionen och olja därifrån? Om det har vi ännu inget besked alls, om jag förstår rätt.
Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om tillgift för att jag tar dyrbar tid i anspråk för att med några ord kommentera detta något populistiska inlägg av herr Burenstam Linder. Om man här i kammaren åberopar uttalanden gjorda av någon annan ledamot och säger att hans uttalanden har gått stick i stäv med varandra, då bör man bekväma sig till att komma med åtminstone två citat som visar detta. Jag uppfordrar alltså herr Burenstam Linder att vid något tillfälle komma med de citat som visar att jag har gjort uttalanden som skulle vara varandra motsägande. Jag trodde att det var självklart för de flesta att skall folk spara bensin, så måste de lägga om sina resvanor. Hur skulle det annars gå till? De som har tagit sig till jobbet med bil och skall fortsätta att åka dit utan att förbruka lika mycket bensin eller andra drivmedel, de måste lägga om sina resvanor — köra ihop med någon annan eller åka kollektivt. Jag måste försöka informera herr Burenstam Linder om det här enkla förhållandet att skall man spara bensin utan att samhället stannar upp, så måste folk lägga om sina resvanor. Det var ett alldeles nödvändigt mål att uppnå för ransoneringen. Jag gav inte oppositionen någon känga för att man inte stod upp och krävde det ena och det andra i december. Jag bara konstaterar att man tycktes dela den bedömning som regeringen gjorde. Man kanske också — och det uppskattar jag ännu mera — avstod från att göra det här till någon partipolitisk stridsfråga i ett läge som sannerligen tedde sig bekymmersamt för landet och där det gällde att hjälpas åt. Herr Burenstam Linder visar alltså med sin vanliga snarstuckenhet, tycker jag, en alldeles onödig känslighet på hela oppositionens vägnar. Det får väl räcka med att han själv tar åt sig. Om det sedan var så att herr Burenstam Linder gick omkring och önskade sig mera information hade det ju varit möjligt att begära sådan. Vi hade i så fall ställt alla de uppgifter till förfogande som vi hade tillgång till. Slutligen var det, herr talman, ytterligare ett fel i herr Burenstam Linders framställning, när han sade att inget annat land har eller har haft en bensinransonering. Holland hade bensinransonering i fyra veckor och avbröt den därefter. Norge har planerat bensinransonering men av administrativa skäl inte kunnat sätta i gång den. I Norge har man emellertid en brist, enligt senaste uppgifter från den norska regeringen, på 20 procent när det gäller bensinen och betraktar bristen som allvarlig, men man har helt enkelt inte fått i gång sin ransoneringsapparat. Och i Italien beslöt regeringen i förrgår att förbereda införande av bensinransonering — en åtgärd som i Italien under lång tid har varit behövlig men som man kanske av lätt insedda skäl har dragit sig för att vidta i ett land som har betydande svårigheter att få administrationen att fungera.
Herr talman! Handelsministern gjorde gällande att vill man bara ha information i olika frågor från regeringen är det väldigt lätt att få det. Jag skulle vilja göra gällande att det vanligen förhåller sig på det omvända sättet. I finansutskottet t.ex. var det på det viset — och det har ett samband med denna energikris — att vi för en vecka sedan bad vederbörande statssekreterare tala om huruvida regeringen tänkte komma med några ekonomisk-politiska förslag för att förbättra sysselsättningsläget, och det var då omöjligt att få någon information. Jag tror därför att herr Feldt övervärderar oppositionens möjligheter att få några verkliga inblickar i många frågor där man av regeringen skulle behöva veta mera om vad som händer. Sedan gällde det huruvida det kunde mobiliseras två citat från herr Feldt som var mot varandra motstridiga. Ja, i den interpellationsdebatt som hölls i december förra året om energifrågorna, då herr Feldt av någon anledning inte var närvarande, lästes det upp en lång lista av olika uttalanden i motstridiga riktningar som herr Feldt hade gjort. Och jag läste här för en stund sedan upp ett uttalande där han sade: ”Läget på oljefronten ger inte några skäl för panik. Jag tycker nog att flera av oljebolagen gjort drastiska och långtgående uttalanden som jag anser att det ännu inte finns täckning för.” Några dagar tidigare hade herr Feldt i Kvällsöppet sagt på det här viset: ”Läget på oljefronten är fortfarande oklart och hur stor effekten av oljekrisen blir för Sveriges del kan vi knappast utläsa förrän tidigast om en månad. Men några drastiska åtgärder för att klara den minskade tillförseln är inte aktuella.” Jag tycker att dessa uttalanden är motstridiga mot varandra. Får jag, herr talman, också fråga herr Feldt om en sak. Bensinprishöjningarna blir ju mycket kännbara för människor som är starkt beroende av sin bil, bl.a. människor i glesbygden. Överväger regeringen exempelvis att — som det ju tidigare funnits motionsförslag om och som det finns förslag om också nu — sänka bensinskatten något i Norrland, där ju bensinpriserna av olika anledningar ligger högre än i övriga Sverige?
Herr talman! Med ännu en ursäkt som inledning vill jag bara säga att det här lilla konststycket som herr Burenstam Linder utförde är ett skolexempel på förfalskning. Ty det intressanta var att sedan herr Burenstam Linder citerat mitt yttrande att oljebolagen hade gjort väldigt drastiska uttalanden sade han att ”några dagar tidigare” hade jag i Kvällsöppet sagt att läget kunde bedömas först om någon månad. Herr Burenstam Linder! Det var inte några dagar tidigare. Detta Kvällsöppet sändes i oktober, och vad jag hade att uttala mig om var vad som skulle komma att hända i november och december. Det var just genom att låta det framstå som om dessa två uttalanden gjordes i stort sett samtidigt som herr Burenstam Linder kunde konstruera någon motsättning dem emellan. Men om jag i oktober, några dagar efter det att OAPEC-länderna fattat beslut om en femprocentig nedskärning, konstaterade att det med de informationer vi har inte är möjligt att uttala sig om läget förrän om någon månad, så finner jag inte att det står i någon som helst motsättning till att jag i slutet av november konstaterade att oljebolagen på en punkt gjorde mycket drastiska uttalanden, nämligen när det gällde tillgången på bensin. Jag sade då, att som jag bedömer det blir någon bensinransonering i december inte nödvändig. Det är det enda löfte jag har utfärdat om framtidens ransoneringspolitik, och det löftet har jag hållit. Det blev ingen bensinransonering i december.

Herr talman! När riksdagen samlas för den första remissdebatten under den nya mandatperioden, enkammarriksdagens andra, uppvisar det här gamla landet som vanligt många brister. Bland mer fundamentala brister som diskuteras mer eller mindre högljutt bland både vanligt folk och s.k. experter kan nämnas särskilt tre: bristen på ett ur olika aspekter uttömmande grundlagsförslag, brist på energi samt brist på planmässig ekonomisk regeringspolitik för de närmaste månaderna — eller snarare innevarande år. Huruvida de två sistnämnda bristerna har något inbördes samband vill jag se som en öppen fråga och inte här försöka utreda. I stället skall jag inledningsvis knyta några reflexioner till den ekonomiska politiken och till regeringens brist på en sådan samt till den för hela vårt folkhushåll fundamentala energiproblematiken. Vad grundlagsfrågorna angår kommer dessa senare i denna debatt att behandlas av i dessa frågor särskilt initierade kolleger, varvid de påstådda bristerna i det vilande grundlagsförslaget med största sannolikhet kommer att ingående granskas, analy seras och — hoppas jag — reduceras till sina rätta proportioner. Vad bilden av vårt lands aktuella läge angår skall jag fatta mig mycket kort, eftersom detta ämne kommer att behandlas i den kommande finansdebatten, i den mån så inte har skett och sker redan i denna debatt. Det är emellertid uppenbart att oljekrisen inte bara i det långsiktiga perspektivet markerar att något helt nytt har inträffat som gör att man utan att tillgripa några dramatiska övertoner kan säga att mänskligheten har blivit varse att den vandrat in i nästa, okända epok. Historiens gångjärn har på nytt rört sig. I det kortsiktiga perspektivet och inom ramen för den lilla del av det globala sammanhanget som Sveriges land och folk representerar har oljekrisen ävenledes fått betydande återverkningar av främst negativt men i vissa stycken även positivt slag. Den mest omedelbara följden av negativt slag, som måhända är en delförklaring till regeringens egendomliga handlingsförlamning i fråga om planmässig ekonomisk politik, är den att den äntligen under hösten inträdda uppgången i konjunkturen på ett dramatiskt, nästan brutalt sätt avbröts. Denna goda konjunktur, som sedan början på 1970-talet gång på gång förutspåtts av herr Sträng och likaså gång på gång diskonterats av regeringen med åtgärder på det politiska området, var hett efterlängtad, inte minst av de mindre företagen. Inom industrisektorn var orderingången ganska god, på sina håll mycket god, och man hade förhoppningar om att kunna ta igen en del av den utsvältning som småföretagen dels direkt och handgripligt hade utsatts för genom idiotstoppet på krediter 1969—1970, dels av de ytterst magra år som det svenska näringslivet och därmed folkhushållet indirekt fick lida av genom regeringens felaktiga och misslyckade ekonomiska politik åren 1971 och 1972. I dag är situationen helt förändrad. Oljekrisen och den allmänna förvirring som följt i dess spår har fullständigt kastat om och delvis krossat den planering som företaget omsorgsfullt gjort upp på de ekonomiska premisser som rådde under förhösten. Man har nödgats lägga investeringsplaner och objekt på is, många för att definitivt avskrivas. Förhandsbeställningar har på grund av ovissheten dragits tillbaka, och en försiktighetens hand har lagt sig över de utvecklingsplaner som många företag arbetat fram och tänkt förverkliga. Den redan förut dåliga etableringsviljan har fått sig ytterligare en knäck. Att alla dessa följder av det inträdda läget kommer att få negativa konsekvenser, och allvarliga sådana, för näringslivet och därmed för sysselsättningen är uppenbart. I ett sådant läge uppkommer ofelbart två frågor. Den första är frågan om syndabock eller syndabockar. Så ock denna gång. Ute på företagen frågas det i dag om regeringens handlingsberedskap inte varit mer än undermålig och om villrådigheten hos handelsdepartementet varit så fullständig att den lett till en klantighetens fullständiga triumf. Jag vill inte försöka mig på att fälla några domar i vare sig det ena eller det andra avseendet. Tids nog kommer säkert alla papper på bordet. Och då får väl i varje fall historikerna en chans att göra en oväldig bedömning av hur saker och ting hanterats och inte hanterats på ansvarigt håll. Något politiskt ansvar lär dock aldrig komma att utkrävas och torde väl heller inte, som situationen har utvecklat sig, vara nödvändigt att utkräva. Principiellt tror jag dock att de vidtagna ransoneringsåtgärderna varit nödvändiga på grund av osäkerheten i utvecklingen.

Eventuella invändningar om att fullständigt material inte har förelegat och varit regeringen till handa förrän just i dag förtjänar inte någon tilltro, och i varje fall kommer de inte att övertyga mig. Centerns partiledare, Thorbjörn Fälldin, ställde redan på riksdagens första dag en interpellation som är mycket central för det sammanhang vi diskuterar i dag. Han frågade vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att möjliggöra en bättre information till allmänheten om läget när det gäller landets försörjning av olja. Jag har redan kritiserat regeringen för att den inte lämnat sådan information tidigare. Herr Fälldin krävde också att regeringen skulle lämna en mer detaljerad analys av oljekrisens verkningar på sysselsättningsoch produktionsförhållandena. Jag tycker att det hade varit naturligt att herr Feldt svarat på den interpellationen i dag i samband med debatten kring energikrisens verkningar. Men jag utgår ifrån att svaret på denna högst angelägna interpellation kommer att lämnas utan dröjsmål, alltså inom kort. Den andra frågan som ofelbart inställer sig lyder: Vad skall vi göra nu då? Vilka ekonomiska åtgärder är de lämpligaste för att krisen och framför allt dess verkningar inte skall förvärras och kanske leda till massarbetslöshet? Ja, som jag nyss framhöll har regeringen på grund av handlingsförlamning eller av en annan obegriplig orsak underlåtit att fullgöra en av sina viktigaste — kanske den främsta — uppgifter, nämligen att presentera riksdagen och därmed svenska folket en genomtänkt ekonomisk plan, grundad på finanspolitiska, penningoch kreditpolitiska och andra ekonomiska åtgärder som i varje land i blandade proportioner utgör byggstenarna i en planmässig ekonomisk politik. Det åtgärdspaket, som i början av denna debatt — helt improviserat — kastats fram, kan inte betecknas som ett seriöst uttryck för en planmässig ekonomisk politik i ett synnerligen kritiskt konjunkturskede. Metoden avslöjar bara en ganska utstuderad nonchalans mot riksdagen, ett slags förakt för att behöva iaktta hyfsade parlamentariska ungängesformer. Regeringens nu presenterade ekonomiska improvisationer av — det har herr Fälldin påtalat tidigare i denna debatt — fördelningspolitiskt slag och syfte är i och för sig ytterligt angelägna. Det finns anledning att understryka detta. Men i nuvarande läge, med oljekrisens förlamande och retarderande verkan på den konjunkturuppgång som spirade för endast några månader sedan, räcker inte de av regeringen föreslagna åtgärderna — inte på långt när. Vad som i hög grad behövs är en generell, en allmän stimulans av konjunkturen — en stimulans som kan få både löntagare och företagare att repa nytt mod och göra framtidssatsningar var och en efter sina förutsättningar. En sådan generell stimulans utgör den femprocentiga Vad vårt land och folkhushåll framför allt behöver är så många nya arbetstillfällen att den i längden nedbrytande strukturarbetslösheten äntligen kan bemästras. För att detta mål skall kunna nås relativt snart torde innan 1970-talet går mot sitt slut omkring en halv miljon nya eller bevarade arbetstillfällen behöva garanteras. Centern har i sin motion rörande näringspolitiken angivit vilka metoder vi vill använda för att nå målet, och jag får, herr talman, närmare återkomma härtill när denna motion skall detaljbehandlas i kammaren. Jag vill emellertid, herr talman, understryka med allra största styrka att det inte går att helt trankilt — vilket tycks vara kungsådran i den socialdemokratiska politiken — bara förlita sig på den offentliga sektorns oavbrutna tillväxt för skapandet av alla erforderliga nya jobb. Denna sektor kräver visserligen, och kommer oavvisligen att kräva, många nya armar för att klara bl.a. de växande vårdbehoven i samhället, men redan under 1960-talet uppgick den offentliga sektorns arbetskraftsökning till ca 300 000 personer. All offentlig service skall betalas, och den del av vårt samhälle som skall skaffa fram de nödvändiga medlen är näringslivet. En helt annan inställning till en massiv satsning på att utveckla vårt näringslivs produktionskraft och överlevnadsförmåga än den som finns hos den socialdem okratiska regeringen måste till. Härvidlag måste särskild uppmärksamhet ägnas åt de små företagen med särskild tyngdpunkt på nyetableringsproblematiken. Utan nyetableringar stagnerar näringslivet och går tillbaka, och vi är härvidlag redan inne i en kritisk utveckling. Mot denna bakgrund finns alla skäl att ställa frågan: Varför startas allt färre nya företag och avvecklas allt fler småföretag och familjeföretag? Som jag ser saken ligger svaret i två fundamentala faktorer. Den första — som gäller nyföretagandet — är inte, som många kanske tror, svårigheter att få tag i startoch utvecklingskapital, utan bristen på idéer att starta och utveckla ett företag på. Jag talar nu i första hand om industridelen av näringslivet. Jag tror att vi i en helt annan utsträckning än hittills måste ägna oss åt en organiserad jakt på idéer och uppslag utomlands, och jag har belyst problematiken i en motion, till vilken jag skall återkom ma. Den andra faktorn — som utgör den stora boven i nedläggningsdramat när det gäller familjeföretagen — är otympliga och initiativkvävande skatteregler i samband med generationsskiften, främst i fråga om arvsbeskattningen. I en partimotion från centern har vi tagit upp dessa frågor, och jag återkommer i samband med denna motions behandling här i riksdagen. Man kan, herr talman, i anslutning till de nyss ställda frågorna om bristen på nyföretagande och familjeföretagens försvinnande ganska naturligt ställa ytterligare en fråga. Vad var det som under framför allt 1930-talet möjliggjorde den kraftiga nyetableringen av små familjeföretag runt om i landet, och som medförde att denna den svenska småindustrins guldålder inbröt? I det konglomerat av förklaringar som kan anföras finns en som är fundamental: tillgången på billig energi. Och därmed är jag, herr talman, inne på energifrågan. Det torde närmast vara en truism, eller t.o.m. en plattityd, att konstatera att vi vanliga människor och beslutsfattare på alla nivåer ganska plötsligt tvingats till en ny syn på energin och dess centrala roll i framför allt industrisamhällenas levnadsstruktur och utvecklingsmöjligheter. Tillgången på billig energi — främst elkraft, kol och olja — har varit den avgörande förutsättningen för den snabba framkomsten av de högindustrialiserade samhällena på vår jord, bland vilka vårt eget land på mindre än 100 år ryckt fram till en tätplats från en ren u-landsnivå av torftig agrartyp. Men i fortsättningen kommer inte — i varje fall inte inom överskådlig tid — billig energi i hart när obegränsad utsträckning att stå till vårt förfogande, och ändå måste tillväxten fortsätta. Det är med avsikt, herr talman, som jag gör tillägget om att tillväxten måste fortsätta. Jag vänder mig nämligen mycket starkt mot de på vissa håll flitigt lanserade idéerna om det statiska samhället och den stagnerande tillväxten. Spådomarna om att vi till följd av snabbt sinande tillgångar på energi, metaller och andra basråvaror kommer att tvingas tillbaka till hästoch vagntiden eller 1700-talets agrarsamhälle, betraktar jag som rena fantasifoster, för att inte säga missfoster. Men, herr talman, jag vänder mig lika starkt mot de sangviniska s.k. framstegsoptimister som tror att en ohämmad tillväxt i slitoch slängreligionens tecken kan pågå i evighet, och att en sådan tillväxt kommer att kunna garanteras av vetenskapsmän inom främst kemins och fysikens områden. I själva verket bygger denna klockartro om den ohämmade tillväxten inte på vare sig kemi eller fysik utan på metafysik. Jag tror på en fortsatt tillväxt, men en tillväxt inte som hittills i kvantitativa former utan i kvalitativa. En världsberömd vetenskapsman har yttrat: ”Med tillgång till tid och pengar i tillräcklig utsträckning kan varje problem lösas i den mån lösningen inte strider mot naturlagarna.” Hur vi än vänder oss är vi hänvisade att ständigt röra oss inom det osynliga men ouppbrytbara stängsel som naturlagarna utgör. Den ohämmade tillväxtens filosofi med slitoch slängkonsekvensen bryter mot en av de fundamentala naturlagarna, nämligen naturens cykliska förlopp, som bygger på två poler: användning och återvinning. Det vi utvinner från naturen och använder måste ständigt återanvändas, men denna enkla lag innebär inte att tillväxten måste upphöra och att vi måste återgå till primitivare levnadsformer; den innebär endast att de varor och tjänster vi fortsättningsvis producerar måste ges en ständigt högre kvalitet. Även om detta betyder ett hejdande av en allt vildsintare produktion av s.k. prylar innebär konstaterandet ingalunda att även tillväxten måste hejdas. Tillväxten skall endast ges en högre och bättre dimension: kvalitetsdimensionen. Det nu sagda kan utmynna i en självklar slutsats: vi måste börja att organiserat och kontinuerligt spara på energi men även på metaller och andra icke reproducerbara råvaror. Det ena är en förutsättning för det andra och vice versa. Ett grundläggande element i denna, vad jag skulle vilja kalla den nya tillväxtens politik är ständig återvinning av förbrukat material till någon ny men meningsfull användning, antingen det gäller produktion av energi eller råvaror till nyproduktion. En industri som mot denna bakgrund kommer i blickpunkten är den s.k. konverteringseller återvinningsindustrin. I vårt land har hittills det föga tacksamma återvinningsjobbet i stor utsträckning skötts av småföretag, vilka gått under den förklenande folkliga benämningen ”skrotnicke”. Dessa företag torde med rätt utveckling kunna komma att göra en ovärderlig samhällsekonomisk insats just inom återvinningsområdet, där tekniken ännu på många håll är primitiv och outvecklad, och dessutom kunna utveckla många nya nödvändiga arbetstillfällen. Om någonsin en industribransch har behövt massiva forskningsinsatser för att kunna utvecklas snabbt och till maximal effektivitet, så är det denna. Jag har i en motion krävt en massiv satsning på forskningsoch utvecklingsarbete inom återvinningsindustrin, och liknande tankar framförs i centerns partimotion rörande utvecklingen på energiområdet. Denna motion innehåller en rad konkreta krav och förslag i syfte att få till stånd såväl kortsom långsiktiga lösningar på energiproblemen. Jag skall här i korthet endast behandla några få, men enligt min mening särskilt betydelsefulla, av dessa förslag. Vi vill i centern bl.a. med olika, kraftfulla medel stimulera uppförandet av energianläggningar för utnyttjande av torv, ved, bark, sopor och andra inhemska bränslen. Detta innebär inte bara en kraftig satsning på kraftvärmeverken, i första hand av mottryckstyp, utan även stimulans för installation av uppvärmningsanordningar för alternativa bränslen i privata bostadsfastigheter. Vi anser i sammanhanget att exempelvis fastighetsägare som kan utnyttja bränsle från egen fastighet bör få göra det skattefritt. Kraftvärmeverken måste få komma att spela en helt annan och viktigare roll än hittills. Förutom den nyttiga decentraliseringseffekt som man uppnår genom att framför allt kommunalt bygga dylika kraftoch värmealstrare runt om i landet kan man nå högst betydande energieffekter. Några siffror i sammanhanget är intressanta. Under den energidebatt som vi hade här i riksdagen för en dryg månad sedan upplyste industriministern om att när de nu beslutade kärnkraftverken kommer i full drift omkring 1980, skulle detta innebära ett energitillskott av 8 000 megawatt. Enligt andra beräkningar skulle tillskottet stanna vid 4 000 megawatt — ändock ett betydande tillskott. Om våra svenska kommuner finge bygga ut mottryckskraften i samband med värmeverk till en nivå som motsvarar kommunernas värmebehov, skulle mottryckskraftens energitillskott öka från ca 1 500 megawatt till 6 300 megawatt. De här siffrorna, ställda mot varandra, tycker jag är mycket talande. Till detta bör läggas att kraftvärmeverken kan eldas med andra bränslen än olja, i första hand kol, ved och andra bränslen. Över huvud taget finns det mycket starka motiv för att satsa på en utspridd, decentraliserad kraftproduktion, s.k. närkraft, dvs. en kraftproduktion där kommuner och även industrier bidrar med små eller stora anläggningar. Så skulle t.ex. sådan närkraft kunna göra den svenska cellulosaindustrin i stort sett självförsörjande med energi genom att företagen skulle kunna använda sina avfallslutar som bränsle. Herr talman! Framför allt: genom satsning på närkraft skulle vi få ett välbehövligt andrum för införskaffande av ytterligare helt nödvändig information innan tillräckligt underlag kan anses föreligga för beslut om kärnkraftens öde i framtiden. Ett sådant underlag finns inte tillgängligt i dag. Det är bl.a. mot denna bakgrund som centern i sin energimotion kräver ett moratorium eller uppskov till 1975 eller den tidpunkt då riksdagen har antagit ett långsiktigt program för den framtida energiförsörjningen i fråga om kärnkraftsutbyggnaden i Sverige, innebärande att inget nytt kärnkraftverk får tas i drift och inget nytt kärnkraftbygge sättas i gång under denna tid. För min del — och jag tror att jag kan tala för hela mitt parti — vilar den starka tveksamheten mot att låta alltför stor del av vår energiförsörjning bli beroende av kärnkraften på två grundläggande skäl. För det första: Vi har upplevt skräcken och oron av att vara i hög grad beroende av politiskt så osäkra krafter som oljeschejker och multinationella oljebolag för vår energiförsörjning. Vi vill så snabbt som möjligt komma ifrån detta vanskliga beroende av oljan och dess behärskare. Det ter sig för oss i centern inte särskilt meningsfullt att i stället göra oss lika beroende av en annan strategisk råvara, nämligen uran, och denna varas behärskare, de två supermakterna som än så länge är monopolleverantörer av det anrikade uran som är det enda tänkbara bränslet till våra lättvattenreaktorer. För det andra: Kärnkraftverkens hypergiftiga avfall, vars giftverkan i vissa fall avklingar först efter flera tusen år, vet man ännu inte hur man skall hantera så att inte dagens och morgondagens människor skadas. De största optimisterna anser sig ha lösningar på avfallshanteringsproblemet men måste tillstå att dessa lösningar förutsätter bindande, vattentäta internationella överenskommelser. Den som har följt den decennielånga debatten om internationell överenskommelse rörande förbud mot spridande av kärnvapen har inte svårt att känna sig både orolig och skeptisk inför alla slag av internationella överenskommelser som berör nationella intressen. Och dessutom är kärnkraftverk med en instängd strålningsintensitet vida större än Hiroshimabombernas utomordentliga utpressningsobjekt för en fientligt sinnad nation, som vill tvinga oss till eftergifter vid ett eventuellt krigsfall. Denna aspekt på kärnkraften tycker jag hittills har observerats i mycket ringa grad. Det finns alltså, herr talman, all anledning att ordentligt besinna sig inför ytterligare utbyggnad av kärnkraften och i stället göra utomordentliga ansträngningar för att finna alternativa energikällor, helst av inhemskt slag. Härvidlag kan bl.a. omedelbara åtgärder sättas in för att utvinna ytterligare energi ur den svenska vattenkraften — utan att fredade älvar behöver eller får exploateras och förstöras. Redan exploaterade vattendrag kan ytterligare utbyggas och gamla kraftanläggningar moderniseras och effektiviseras. Där fantasin och viljan finns, finns också kraften.

Herr talman! Det är synd att handelsministern fann för gott att lämna debatten här i kammaren på detta tidiga stadium, ty det finns en hel del att tala med honom om i fråga om bensinransoneringen. Han höll ett långt försvarstal, och det är ganska utmärkande att ju sämre sak man har att försvara desto längre blir i allmänhet försvarstalet. Jag tycker för min del att bensinransoneringen var ett bedömningsfiasko, och ett fördelningsfiasko. Statsrådet Feldt lät genom bensinransoneringen svenska folket utsättas för ett ingrepp i sina kommunikationsvanor som i många avseenden var högst orättfärdigt. Enligt uppgifter fördelade man i själva verket samma mängd bensin för ransoneringsperioden som hade förbrukats under motsvarande tid året innan, och den mängden fördelade man så klumpigt som det över huvud var möjligt. Det hade varit vida bättre och vida mer förtroendefullt mot svenska folket att lita till dess ansvarskänsla, så som man i praktiken kunnat lita på svenska folkets ansvarskänsla när det gäller elransoneringen och den pågående oljeransoneringen. Det hade gett en effekt alldeles tillräcklig för det ändamål som handelsministern syftade till när han införde bensinransoneringen. Att arabländerna bevisligen är föränderliga i sin beslutsamhet i dessa frågor har handelsministern gett många goda exempel på i sitt anförande. Men bedömningen av framtiden måste bygga på bättre material än vad han här använt. Med slopandet av bensinransoneringen har den nuvarande energikrisen lämnat det från början förmodade bristskedet och definitivt omformat sig till en priskris. När arabländerna tillgrep oljeembargot som politiskt vapen satte man i gång en rullning som man inte längre behärskar. För arabländerna måste det på sikt framför allt vara en nödvändighet att finna en prisnivå som ger det optimala utbytet av resurserna, och redan nu måste embargot framstå som ett högst diskutabelt politiskt vapen. Det finns goda skäl att anta att eftertänksamheten är om fattande i arabvärlden över trubbigheten i det vapen man använt. För oss i den industrialiserade världen är det en tur i oturen att energikrisen kom till stånd. Vi får nu tid och möjligheter att efterspana andra utvägar när det gäller att täcka vårt framtida energibehov. Vi får visserligen under tiden finna oss i en kännbart hög prisnivå på oljeprodukter och i en lika kännbar kapitalöverföring till de oljeproducerande länderna, vi kan visserligen frukta störningar på den lokala kapitalmarknaden, men vi har likväl goda förhoppningar att genom målmedvetna insatser på olika fält finna nya vägar att täcka vårt energibehov. Den närmaste framtiden måste präglas av en framsynt, handlingskraftig och målmedveten energiförsörjningspolitik både från statens och från näringslivets sida. Ungefär 40 procent av vår energiförbrukning går till produktionen, lika mycket till uppvärmningen och ungefär 16 procent till transporterna. Sverige är det mest oljekonsumerande landet i världen per capita räknat, och energiförbrukningen per individ är större bara i Förenta staterna. Men det gör också vårt läge särskilt utsatt, om störningar av den nu aktuella typen skulle återkomma, särskilt om vi inte snabbt sätter in våra resurser på att skapa ett ökat oberoende av oljan som energikälla. Vi måste beträda olika vägar. Vi måste försöka hejda det enorma slöseri som det låga priset på oljan hittills stimulerat till — dagens priser kommer automatiskt att medföra en bättre hushållning. Näringslivet, som lever i en gastkramande konkurrenssituation, kommer att göra stora ansträngningar att hitta billigare energi, och den hushållsmässiga konsumtionen kommer av samma skäl att hållas tillbaka. Vårt marknadsekonomiska system är en betydelsefull hjälp i ansträngningarna att gradvis förändra vår energiförsörjning. Men ett allt högre pris på t.ex. råoljan kommer snart att leda till att tidigare mindre lönsamma energiformer, t.ex. kol eller olika typer av sopförbränning, blir attraktiva. Företagen kommer att bli aktiva pådrivare i ansträngningarna att minska vårt beroende av oljeimporten. En förutsättning härför är emellertid att den normala marknadsprisbildningen inte sätts ur kraft genom regleringar av olika slag. I den upprördhet som präglat sinnena under nuvarande oljekris har man ofta hört dystra profetior om vårt välfärdssamhälles undergång och om att en återgång till samhällsformer som vi lämnade för åtskilliga decennier sedan är nödvändig. Detta är orealistiska spekulationer. Om än i minskad takt och med betydande förändringar på vissa samhällssektorer kommer likväl välståndsutvecklingen att fortsätta. Vi kommer att få större och bättre bostäder, vi kommer att få bättre kommunikationer, och vi kommer att utveckla oss även på andra områden som innebär ökad energiförbrukning. Det går inte att förneka från regeringshåll att vår beredskap när det gäller energiförsörjningen var dålig när oljekrisen satte in, och det krävs helt andra tag i fortsättningen om staten skall fylla sina uppgifter på ett riktigt sätt. Sådana uppgifter är av flera slag. För det första har staten en viktig roll när det gäller att ta fram ett långsiktigt prognosoch planeringsunderlag för den framtida energiförbrukningen. Här arbetar energiprognosutredningen för fullt, och man räknar med att redan i år kunna överlämna ett omfattande material till regeringen. För det andra fyller staten en central uppgift när det gäller att genom lagar och förordningar, skatter och avgifter styra vår energikonsumtion. För det tredje har staten redan i dag en nyckelroll när det gäller utbyggnaden av olika inhemska energikällor såsom vattenkraft och kärnkraftverk. För det fjärde har staten ett stort ansvar för att stimulera och initiera forskningen på det energipolitiska området. För det femte bär staten huvudansvaret för vårt deltagande i det internationella samarbete, utan vilket energiproblemen knappast låter sig lösas. En svensk energipolitisk strategi måste vara ”blandad”. Det går inte att genom satsning på ett eller ett fåtal alternativa energislag skapa en betryggande energiförsörjning på sikt. Vi vet alltför litet om prisrelationerna mellan olika energiformer i framtiden. Detta talar för en bred satsning. Osäkerheten är också stor när det gäller fusionskraftens säkerhetsproblem, fusionskraftens möjligheter, kolets och andra energikällors framtida användning. 1950 och 1960-talens planlösa energipolitik har lett till att vi i dag har drabbats hårt av störningar i oljetillförseln. Våra beredskapslager borde ha varit större. Först i november i fjol, sedan oljekrisen blivit akut, lade regeringen fram förslag som syftar till att uppfylla den av OECD redan rekommenderade lagringsvolymen av olja. Denna senfärdighet kostar i dag svenska folket stora pengar. En annan försummelse gäller flexibiliteten i våra uppvärmningssystem. För 15 år sedan begärdes från experthåll sådana bestämmelser i byggnadsstadgan att eldningspannor och uppvärmningsanläggningar skulle vara möjliga att elda även med inhemska bränslen. Bestämmelserna blev dess värre bara rekommendationer. Vår raffinaderikapacitet är klart otillräcklig. Det har inneburit att den aktuella oljekrisen drabbat oss väsentligt hårdare än om vi hade kunnat utnyttja de möjligheter till råoljeköp som förelegat. Kapaciteten bör byggas ut till 80 procent av vårt behov. Många år framöver får vi förlita oss på vattenkraften och importerad olja, men på sikt är det nödvändigt att sprida riskerna. Vi behöver ett permanent organ för att leda forskning och utveckling som underlag för prioritering och långsiktig energiplanering i vårt land. Fusionsforskningen arbetar med klart otillräckliga anslag. Många goda skäl talar för att väsentligt höja anslagen till denna forskning. Den stora kapacitet som ligger outnyttjad i våra svenska torvmossar ger anledning till omfattande experimentverksamhet, som redan pågår, och vidare bör forskningsverksamhet bedrivas även med andra inhemska bränslen, t.ex. bark och sopor. Flertalet kraftverkspannor liksom enskilda fastigheters pannor är dåligt utrustade för andra bränslen än olja och gas. Det är angeläget att se till att våra värmeanläggningar tillåter byte av bränsleslag. Transportsektorn, som tar ungefär 16 procent av vår energikonsumtion, måste bli föremål för omsorgsfulla överväganden. Framför allt bör ansträngningar göras för att stärka kollektivtrafiken. Det är både från energioch från miljösynpunkt ett lovvärt område. Mer än 40 procent av vår energikonsumtion går till uppvärmning. Undan för undan har inomhustemperaturen stigit till ca 24 grader. Den utvecklingen kommer självklart inte att fortsätta, men det är viktigt att genom olika åtgärder få svenska folket att återgå till lägre inomhustemperaturer. Besparingen av energi skulle vid en inomhustemperatur av 20 grader bli 10 å 15 procent. Därutöver ernås högst betydande besparingar genom bättre isolering av ventilationen samt en förändrad metod för mätning av förbrukningen. Man kan rekommendera några åtgärder på det här området: 1. För all nyproduktion av bostäder och vid all sanering av äldre fastigheter krävs att värmeenergiförbrukningen i varje lägenhet skall kunna mätas. 2. Lånevillkoren vid sanering av äldre fastigheter kompenseras så att tilläggsisolering och andra åtgärder för att minska värmebehovet vid ventilationen premieras. 3. De statliga lånebestämmelserna för bostadsbyggandet har successivt skärpts när det gäller de s.k. k-värdena, men bestämmelserna härom efterlevs dåligt. En översyn av isoleringsmöjligheterna och därtill knutna låneregler framstår som angelägen. 4, Investeringar som syftar till att minska värmebehovet vid ventilationen skall premieras. Man hör ofta att framtiden skall ge oss rika möjligheter att ta till vara solenergin. Resurserna är enorma, men ännu ligger de praktiska resultaten långt avlägsna. I nuvarande läge är det enklaste sättet att bättre använda solenergin att införa sommartid. Vi skulle på det viset under ett antal månader bättre utnyttja de ljusa morgontimmarna. Riksdagen bör därför hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag att införa sommartid. Hittills har elkraftsutbyggnaden i Sverige i huvudsak skett genom att vattenkraften tagits till vara. Denna epok är nu i stort sett avslutad. I dag svarar vattenkraften för 75 procent av elkraften. För att täcka elkraftsbehovet är det nödvändigt att framdeles bygga värmeoch kärnkraftverk. När det gäller fissionskraften skall beslut om den framtida utbyggnaden inte fattas förrän 1975. Dessförinnan förutsätts att ett omfattande utredningsmaterial skall föreligga med bedömningar av kärnkraftens säkerhetsproblem och det högaktiva avfallets hantering samt olika alternativ för kärnkraftsreaktorernas förläggning. Det är mycket angeläget att utreda förutsättningarna för att förlägga reaktorerna i bergrum eller under jord. Som jag tidigare sagt måste nu Sverige få en kraftfull, målmedveten och framsynt energipolitik. Från moderata samlingspartiets sida har utformats ett förslag till en energipolitik med ungefär följande innehåll: Målsättningen för Sveriges energipolitik bör vara att till slutet av 1980-talet plana ut oljeförbrukningen. Detta skall uppnås genom olika sparstimulerande åtgärder inom industrin, uppvärmningssektorn samt transportväsendet. Sverige måste omgående söka utveckla alternativa energikällor för att minska dagens höga oljeberoende. Det är angeläget att minska det starka beroendet av olja från arabländerna. Forskning och utveckling inom energiområdet bör få högsta prioritet. Det gäller insatser för att spara och hushålla bättre med energin liksom för att utveckla alternativa energikällor. Strategin måste vara ”blandad”, dvs. förutsätta en bred satsning över hela energifältet. Kärnkraftens miljöoch säkerhetsproblem måste noga studeras. Utöver de analyser som redan är under utförande bör konsekvenserna av en eventuell förläggning av kärnkraftsaggregatet i bergrum eller placering under jord undersökas. En analys över driftekonomi, säkerhet m.m. för olika reaktortyper är också angelägen. Sverige måste på alla sätt söka delta i ett internationellt samarbete på energiområdet. För att snabbt möjliggöra genomförandet av med utlandet gemensamma projekt bör speciella befattningar som energiattachéer inrättas vid våra större beskickningar utomlands. Sverige bör aktivt delta i oljeprospekteringen i bl.a. Nordsjön. Vidare bör möjligheterna att i framtiden köpa gas från bl.a. Norge och Sovjetunionen undersökas. Inhemska bränslen som torv, bark och sopor bör användas i långt större utsträckning för uppvärmning. Staten bör ge stöd för projekt i kommunerna som syftar till att använda en större mängd inhemska bränslen. Riksdagen bör redan i vår besluta om åtgärder för att stimulera lägre energiförbrukning inom industrin och uppvärmningssektorn. Regeringens planer på att förelägga 1975 års riksdag ett långsiktigt energipolitiskt handlingsprogram får inte förhindra omedelbara åtgärder. Vi föreslår bl.a. att speciellt förmånliga lånebestämmelser införs för tilläggsisolering och installation av energisnålare ventilation i äldre fastigheter. Vidare bör speciella investeringsavdrag medges industrier som satsar på investeringar vilka leder till lägre energiförbrukning. Principbeslut bör fattas om installation av individuella mätare av såväl värme som vattenförbrukning vid all nyproduktion respektive sanering av bostäder. Statsbidrag eller speciella investeringslån eller avdrag bör utgå till dem som installerar s.k. förugnar för att därigenom möjliggöra eldning med inhemska bränslen i värmeanläggningar som i dag endast kan eldas med gas eller olja. Alla nyinstallerade värmeanläggningar skall hädanefter vara konvertibla. Våra återstående icke exploaterade älvar bör bevaras. Den utbyggnad av vattenkraft som kan komma i fråga bör i första hand ske genom modernisering och utvidgning av redan existerande kraftverk. En ökad satsning på fjärrvärme bör komma till stånd för att spara både olja och miljö.

Herr talman! Så blev då den fruktade bensinransoneringen knappt tre veckor gammal. Många av oss, inte bara herr handelsministern, hann aldrig använda ransoneringskortet. Varmvattensstoppet, som ett tag hotade, slapp vi helt och hållet. I går beslöt man, om jag läst tidningarna rätt, om lättnader i elransoneringen. Neonljusen kommer att flöda, och inga ransoneringspoliser kommer att behöva smyga omkring på våra parkeringsplatser för att kolla om kupévärmarna är på. Det här experimentet blev inte helt utan positiva sidor. Vi upptäckte att en del av vår energikonsumtion var umbärlig. Människoliv räddades i trafiken, trafikmiljön i våra storstäder blev drägligare, de som redan långt innan ransoneringen var påtänkt talade för bättre isolering av bostäder har nu i krisläget mötts av en översvallande förståelse. Men inte heller de negativa sidorna skall glömmas. För många betydde ransoneringsperioden svårigheter att ta sig till jobbet. Bilbranschens anställda kände arbetslöshetshotet hänga över sig, för några blev hotet verklighet. Politiskt går det att dra slutsatsen att ransoneringar, även om de kan vara nödvändiga i krisoch krigssituationer, inte är något särskilt bra fördelningspolitiskt instrument. När centrala instanser skall bestämma de enskilda människornas behov är risken för orättvisor uppenbar. Exemplen på hur godtycket har regerat när det gäller tilldelning av extra ransoner är legio. Detta är inte sagt som någon anklagelse mot enskilda tjänstemän, utan anmärkningen drabbar givetvis systemet som sådant. Från liberala utgångspunkter kan man väl säga — och jag hoppas att kammaren inte missförstår mig — att den här uppvisningen i hur en regleringsekonomi skulle fungera på sitt sätt varit ganska välkommen. Praktisk tillämpning är ju pedagogiskt överlägsen aldrig så välformulerade ideologiska utläggningar. Detta, herr handelsminister och herr talman, är i sin tur inte sagt som någon anklagelse mot regeringen. Jag tror inte, och ingen annan gör det väl heller, att regeringen ville ha en bensinransonering. Men den tvingades till den — såvitt jag kan förstå av handelsministerns utläggning i dag — på grund av dåliga informationer om det faktiska läget. När vi nu kan se i facit är det svårt att tro att ransoneringen alls var nödvändig. Den besparingseffekt som nåddes när det gäller bensinförbrukningen — inte när det gäller trafiknedgången, det är inte riktigt samma sak — hade man uppenbarligen kunnat nå på något enklare och billigare sätt. Detta bör, herr talman, ge oss en annan politisk lärdom: att uppgifter om vår energiförsörjning inte kan få vara beroende av den grad av sannfärdighet och öppenhet som de multinationella oljebolagen behagar visa. Det är här mera de multinationella bolagen som sådana än deras svenska avläggare man talar om. Men några andra informationskanaler än dessa stod inte till buds, i varje fall inga tillräckligt effektiva. Regeringen får alltså finna sig i att många tycker att alltsammans varit ett fiasko. Vi som är politiker utan att sitta i regeringen får säkert vår beskärda del av kritiken också. Men vad kunde vi egentligen göra? Vi hade inte ens tillgång till de bristfälliga informationer som stod regeringen till buds. Inte kunde vi gärna gå ut och säga nej till en bensinransonering utan annat underlag än en förmodan om att oljebolagen var på väg att föra oss bakom ljuset. Om läget sedan skulle ha visat sig vara så allvarligt som det sades då ransoneringen infördes, hade naturligtvis vi också ett ansvar för att ransoneringsmoralen upprätthölls. Detta leder till slutsatsen att insynen i de oljebolag som tillsammans med de oljeproducerande ländernas regeringar håller vårt materiella väl och ve i sina händer måste förbättras. En annan lika viktig slutsats är att vi så långt det är möjligt måste göra oss mindre ensidigt beroende av en stabil oljetillförsel. Detta ter sig än viktigare i ett längre energipolitiskt perspektiv. Och kanske är det ändå detta perspektiv, herr talman, som den här debatten bör handla om. Det var den debatten som vi ifrån folkpartiet ville föra redan i valrörelsen, fast vi då mest möttes av axelryckningar, från regeringens sida av en kompakt och demonstrativ tystnad. Dagens energikris utlöstes genom konflikten i Mellanöstern och genom oljebolagens skickliga sätt att utnyttja den för egna vinstintressen. I det längre perspektivet är det den faktiska knappheten på hittills exploaterbara energitillgångar och industriländernas bristande beredskap att möta denna knapphet som inger farhågor. En annan aspekt är den ojämna fördelningen av dessa tillgångar mellan rika och fattiga länder som hittills i hög grad har präglat den energipolitiska bilden. Den totala energiförbrukningen i världen har fördubblats på 15 år, oljeförbrukningen på 10. Men fördelningen har alltså varit ojämn. Några få rika industriländer, däribland vårt eget land, har roffat åt sig den stora merparten. De fattiga har nästan inte fått någonting. Sverige med sina 8 miljoner människor gör av med lika mycket elenergi som Indien med sina 400 miljoner. USA, som har 6 procent av världens befolkning, svarar för mer än en tredjedel av världens energikonsumtion. Den amerikanske energiforskaren Amory Lovins visade i en rapport till ett FN-symposium som hölls här i Stockholm förra året, att 200 miljoner amerikaner bara på luftkonditionering gör av med lika mycket energi som 600 miljoner kineser förbrukar på allting — en uppgift till vilken naturligtvis bör fogas att långt ifrån alla amerikaner har luftkonditionering. Lovins menar, som jag skall utveckla närmare senare, att en faktisk begränsning av de rika ländernas energikonsumtion skulle kunna ske utan nämnvärda återverkningar på livskomforten. Dess värre är nästan alla statistiska exempel från USA Det vore lika befogat att beskriva Sveriges konsumtion i det här avseendet, men några sådana uppgifter har vi inte tillgängliga. För att illustrera möjligheten att begränsa energikonsumtionen utan att det får några allvarliga återverkningar på välfärden visar Lovins att om USA skulle minska sin konsumtion till samma nivå som det alls inte fattiga Frankrike så skulle den på det viset sparade energin räcka till för att höja energikonsumtionen i alla andra länder med 25 procent. De sociala och politiska motsättningar som föds ur dessa fördelningsproblem är lätta att inse, och problemen blir ju inte mindre av att även energitillgångarna är ojämnt fördelade. USA har länge kunnat nöja sig med att konsumera energi ur egna källor, men har på senare år börjat tära också på energitillgångarna i andra delar av världen. Landet importerar i dag 12 procent av sitt behov av energi. Sovjetunionen och öststaterna är fortfarande självförsörjande, men övriga Europa måste importera 67 procent och Japan ca 90 procent. Arabländerna har naturligtvis mer energitillgångar än de själva behöver. Oljan är dessa länders utan jämförelse viktigaste exportartikel. Men rikliga energitillgångar är fördenskull inte — och här finns det verkligen anledning att undanröja ett missförstånd — någonting typiskt för u-länderna. I själva verket bor bara 4 procent av den tredje världens befolkning i oljeexporterande länder. Detta är viktigt att komma ihåg. Dagens och morgondagens oljekriser kommer att drabba dessa länder mycket hårt. När vi här i Sverige suckar över att behöva åka tunnelbana och buss i stället för att susa fram i våra bensinslukande bilar, betyder stopp i oljetillförseln och chockhöjningar av oljepriserna ett dödligt hot mot u-ländernas spirande försök till industrialisering. Ändå är det inte ovanligt — inte heller här i kammaren — att Sveriges svårigheter i oljekrisens skugga används som motiv för att ta det lugnt med u-hjälpen. Men menar vi allvar med talet om jämlikhet, borde detta även gälla andra människor än den privilegierade grupp av jordens befolkning som bor inom Sveriges gränser.

Låt mig, herr talman, än en gång återvända till Amory Lovins rapport. Den tar också upp hur energislagen fördelas och visar att 97 procent av all energi som förbrukas i dag kommer från s.k. fossila bränslen. Den stora posten är olja. Därnäst kommer kol och därefter naturgas. Vattenkraften svarar — nu talar jag om den globala produktionen — för bara 2 procent och kärnkraft för mindre än 1 procent. Vad dessa siffror framför allt visar är att vi under överskådlig tid kommer att vara starkt beroende av oljan som energikälla. Detta visas av bl.a. följande räkneexempel. Om världen skulle öka sin energikonsumtion i samma takt som nu, kommer vi, även om vi satsar på att göra oss mindre beroende av icke nybildande fossila bränslen genom att bygga kärnkraftverk, att behöva sätta upp inte mindre än ett stort kärnkraftverk om dagen under den återstående delen av detta århundrade. Och då skulle ändå hälften av vår energikonsumtion fortfarande komma från fossila bränslen. Detta är naturligtvis ett teoretiskt exempel, och den som har räknat fram det vill naturligtvis inte att det skall uppfattas som en rekommendation till industriländernas regeringar. Uppgiften är tvärtom menad som en varning till dem som tror att vi kan öka vår energikonsumtion i samma takt som hittills. För skulle vi finna att denna enorma utbyggnad av kärnkraften är omöjlig — och ingen lär väl ha någon annan mening — då tvingas vi också konstatera att alternativet, dvs. att huvudsakligen lita till oljan, också är en omöjlig eller i varje fall icke önskvärd utväg. Det skulle nämligen kräva en tredubbling av oljeutvinningen i de enda stora, oljereserver som finns, de kring Persiska viken och i andra delar av arabvärlden. Det är uppenbarligen detta som de multinationella oljebolagen satsar på. Det är de investeringar som behövs för denna ökning av exploateringen som de hänvisar till när de motiverar sina gigantiska vinstökningar. Men även om oljebolagen mot förmodan skulle kunna övertyga arabländernas regeringar om att en sådan våldsam rovdrift av de återstående oljetillgångarna vore i dessa regeringars intresse, finns det anledning att säga sig att i vårt intresse bör detta undvikas. Det skulle nämligen bara innebära att den nödvändiga anpassningen till energisnålare samhällen i den rika delen av världen uppsköts några decennier och därmed allvarligt försvårades. Några alternativa oljekällor av betydelse finns inte heller. Nordsjöoljan är inte bara omkring 25 gånger dyrare att ta upp än den som väller ut ur borrhålen i ökensanden runt Persiska viken, utan tillgångarna i Nordsjön är alldeles för små för att få någon betydelse på längre sikt. Den amerikanska oljeskiffern, som man ofta talar om, skulle visserligen kunna ge 10 procent av USA:s behov av olja vid mitten av 1980-talet, men brytningen skulle då behöva bli av sådan omfattning att den motsvarade hela den nuvarande amerikanska gruvindustrin med enorma miljöförstöringar som konsekvens. Alla dessa siffror bygger på vad som nu skulle behöva utvinnas av energi i olika former, om vi envisas med att öka energiförbrukningen i samma takt som hittills. På den punkten är energiforskarnas besked till oss politiker absolut entydigt. Det går inte. Vi måste spara, för vår egen skull och för den del av världen som hittills funnit sig i att andra gör slut på jordens samlade resurser, innan de själva passerat det utvecklingsstadium som de rika länderna befann sig i för ett par hundra år sedan,och som aldrig kommer längre om de rikas egoism inte kuvas. Jordbrukets energibehov med nuvarande brukningsmetoder är en ganska slående illustration till detta påstående. Om man gör tankeexperimentet att de metoder som vi använder i jordbruket i de rikare delarna av världen tillämpades över hela klotet, skulle detta innebära att jordbruket ensamt lade beslag på 35—40 procent av all energiförbrukning.

Detta är den ”gröna revolutionens” besvärande debetsida. Slutsatsen, herr talman, är alltså att vi måste hitta sätt att spara energi utan att detta behöver betyda stopp i välfärdsutvecklingen. Får man tro våra energiforskare är detta inte omöjligt. Om jag åter tar USA som utgångspunkt för ett räkneexempel och ännu en gång utnyttjar Amory Lovins som källa, kan jag nämna att en minskning av den amerikanska energikonsumtionen med 0,3—0,5 procent per år skulle leda fram till nollökning på ett par decennier. Utan att hota några egentliga välfärdsmål och trots befolkningsökningen skulle man, om den politiken fortsatte ytterligare; på ett enda decennium kunna åstadkomma en faktisk konsumtionsminskning. Detta exempel är förmodligen också tillämpligt på Sverige. Vi kan ju bara ställa energiprognosutredningens pessimistiska bedömning av möjligheten att spara mot vederhäftigt belagda påståenden om att vi utan att försämra värmekomforten kan spara uppemot hälften av den energi som i dag används för att värma upp stora delar av vårt bostadsbestånd. Uppvärmning av bostäder svarar ensam för en ansenlig del av den svenska energiförbrukningen.

Men då är det givetvis också nödvändigt att den forskningen får tillgång till prognoser som utarbetats av andra än de kraftoch oljeproducerande organ och företag som har ett självklart intresse av att öka snarare än att minska energikonsumtionen. Ett objektivt och fristående oljeinstitut, som folkpartiet krävt, är lika angeläget för den forskningen som för regeringen när den ställs inför akuta oljekriser. Den kris vi just nu är på väg ur behöver ju ingalunda bli den sista. Det är också angeläget att den energibesparande politik som nu måste ses som en tvingande nödvändighet för regeringar i alla industriländer kan föras med lojal medverkan från de företag som i dag svarar för exploatering och distribution av olja och som nu också är i färd med att etablera sig inom kolområdet och när det gäller anrikning av uran för framställning av kärnkraft. Jag tror emellertid, herr talman, att en sådan lojal medverkan från dessa företag bara är en from förhoppning så länge dessa bolag har den maktställning som de har i dag. Ökad statlig medverkan i deras svenska avläggare är en nödvändighet för vår del. Vi har från folkpartiets sida dessutom talat om behovet av arbetstagarkonsulter i de här företagens styrelser. Det finns också anledning att satsa på åtgärder som ökar de två svenska oljeföretagens, dvs. det konsumentägda OK och det privatägda Nynäs, möjligheter att konkurrera med de stora internationella företagen. Men samtidigt är det väl alldeles klart att det är inte så förskräckligt mycket som lilla Sverige kan göra i det här sammanhanget. Vad som kommer att betyda någonting när det gäller att åstadkomma den bättre insyn som en sådan här ökad kontroll syftar till är det som kan göras av regeringarna i de länder där dessa företag har sin hemvist och inte minst av de internationella organisationerna. Vad det ytterst gäller är ju om det är regeringarna eller oljebolagen som skall styra vår energiförsörjning.

Herr talman! I den här avdelningen av den allmänpolitiska debatten skall jag behandla inte bara energifrågor utan även miljöfrågor. Jag kommer i samband med att jag talar litet om energifrågorna också att göra anknytningar till miljöoch resursproblem som har nära samband med energifrågorna. I statsverkspropositionens bilaga 11 brukar varje år departementschefen anföra den miljöpolitiska målsättning som regeringen skall arbeta efter här i landet.

Så mycket står under alla förhållanden klart, att den deklarerade målsättningen inte reser hinder för genomförandet av en progressiv miljöoch energipolitik här i landet. En helt annan sak är sedan om de finansintressen som på avgörande områden hitintills är de verkliga makthavarna vill bidra till en sådan politik, som kanske kommer att beskära deras profiter. En av de allra viktigaste produktivkrafter som människan har tagit i sin tjänst och som är en absolut förutsättning för utvecklingen inom det mänskliga samhället i allmänhet och inom industrisamhället i synnerhet är energin. Tillgången till och produktionen av energi under former som ger minsta möjliga negativa externa effekter på den oss omgivande miljön är en fråga av väsentligt intresse för både vår och kommande generationer människor. Ju mäktigare krafter — och därmed kraftigare störare av den ekologiska balansen — som människan tar i sin tjänst, ju viktigare är det hur dessa krafter används och till vems nytta.

Produktion för profit innebär att energi och övriga resurser disponeras till områden där den kortsiktiga vinsten är störst, helt oberoende av den sociala nyttan med produktionen. Det innebär att snävt företagsekonomiska hänsyn kommer före samhällsekonomiska. Det innebär att naturresurserna hänsynslöst förbrukas för att uppnå kortsiktiga och maximala vinster på satsat kapital. Det innebär att inga hänsyn tas till långsiktiga samhällsmål och kommande generationers levnadsvillkor. Det innebär att kapitalismen bedriver rovdrift med naturresurserna inklusive energin. I det ekonomiska system vi har här i landet — det kapitalistiska — är inbyggd en avgörande lagbundenhet. Denna lagbundenhet tar sig uttryck i att för att systemet skall kunna fungera på sikt måste det ständigt tillväxa kvantitativt, om inte profitkvoten skall falla. Denna tillväxt innebär att den mängd kapital som sätts in i form av tekniska anläggningar tenderar att ständigt öka per anställd. Den kapitalägare som lyckats skaffa sig ett försprång i denna jakt på produktivitet kan så länge han behåller sitt försprång göra en extra profit. Detta medför en tendens till minskad sysselsättning och arbetslöshet samtidigt som den arbetskraft som blir kvar i produktionen utnyttjas hårdare, vilket i sin tur leder till att de fysiskt och psykiskt svagaste i första hand slås ut från den öppna arbetsmarknaden. Sjunker den procentuella andelen av kapitalet som omsätts i levande arbetskraft, tenderar profitkvoten att falla och kapitalägarna drivs till en kraftig utbyggnad av de fasta anläggningarna om inte profiten skall sjunka. Det innebär att detta ekonomiska system inom sig har inbyggt ett nödvändigt behov av expansion för att kunna fortleva. Dessa expansionssträvanden låter sig inte hejda av statsgränser, utan de företag som expanderar har en tendens att bli multinationella. Rovdriften ökar genom att icke förnybara naturtillgångar i ständigt ökad utsträckning kastas in i förbrukningsprocessen. För att komma till rätta med dessa problem är det inte tillräckligt med de åtgärder som föreslås i statsverkspropositionen då det gäller miljöoch energifrågorna. Departementschefen säger där: ”För att detta mål skall nås krävs en aktiv miljöpolitik och ett nära samarbete mellan stat, kommuner, näringsliv och enskilda.” Vi menar att dessa frågor inte kan lösas genom samarbete mellan statsmakten och de privatägda företagen. En övergripande statlig styrning måste till som utgår från en total samhällsekonomisk kalkyl. Folkflertalets intresse av en livsvänlig miljö för nuvarande och kommande generationer råkar i motsättning till kapitalägarnas intresse av maximal profit för i första hand nuvarande generation kapitalister. I detta läge anser vi att folkets väl måste gå före storfinansens. Som vi ser det ter det sig orimligt med en ekonomisk tillväxt för dess egen skull utan att dess innehåll och nytta för folket analyseras. Vi kräver en övergripande planmässig hushållning med naturoch energiresurser med innehåll att dessa skall räcka till också för våra efterkommande och, sett i det globala perspektivet, också för de fattiga folken i världen. Den ekonomiska tillväxten måste ges ett innehåll som är nyttigt för folkets primära behov och produktionen av umbärliga varor motverkas. Livet blir antagligen inte rikare för människorna för att de kan omge sig med en massa mer eller mindre nödvändiga s.k. prylar; vad som resurserna i första hand skall användas till är produktion för ett kvalitativt och kulturellt mera högtstående liv för människorna. I den hämningslösa förbrukningen av naturresurser inom den kapitalistiska produktionsapparaten ingår oljan som en viktig del. En värdefull naturtillgång håller på att förbrukas i ett allt snabbare tempo utan hänsyn till framtida behov — en misshushållning som inte minst dagens ungdom har grundad anledning att vända sig emot. Mellan 1955 och 1972 ökade energiförbrukningen i Sverige med 4,7 procent varje år. En oförändrad trend fram till år 2000 skulle innebära en fyrdubbling av dagens förbrukning. I en ekonomi som bygger på en sådan ökningstakt i energiförbrukningen leder redan ett tillfälligt avstannande i denna ökning till en kris. Genom att satsningen skett kortsiktigt på vad som på för tillfället varit billigast har Sverige ett mycket stort beroende av oljetillförsel utifrån. Av den totalt tillförda energin i Sverige utgjordes 74,1 procent av olja och 14,3 procent av vattenkraft, medan 11,6 procent kom från övriga energikällor enligt en redovisning i årets statsverksproposition. Känsligheten för störningar i oljetillförseln beror inte bara på oljans stora andel av landets energibehov utan också på att både tillförsel och distribution ligger i händerna på några stora multinationella företag, vilkas fördelning av de tillgängliga oljemängderna Sverige inte har någon insyn eller kontroll av. Handelsministern anförde också nyss i kammaren att en sådan insyn praktiskt taget inte existerar. Regeringen har att grunda sina åtgärder på de upplysningar som dessa bolag finner för gott att ge. Det är väl närmast en självklarhet att de endast lämnar sådana uppgifter som gagnar deras egna spekulationsvinster i den nu rådande bristsituationen. En mening som delas av kännare på området är att den nuvarande oljekrisen inte primärt beror på den nedskärning som skett i produktionen av råolja utan är väsentligen framkallad av de stora multinationella oljebolagen för att på ett drastiskt sätt kunna höja priserna på olja. Som vi alla kan konstatera så har de lyckats att trissa upp priserna på ett sätt som är nästan otroligt. Visserligen har priset på råolja höjts men detta utgör endast en liten del av vad oljan kostar för konsumenten. Den stora delen av prishöjningen hamnar därför hos dessa stora oljebolag i form av ökade vinster. Genom dessa vinster ges de möjlighet att i god tid bryta in på områden för alternativa energikällor. Det kanske inte är någon tillfällighet att stora oljebolag köpt upp kolgruvor och söker skaffa sig kontroll över urantillgångar. välde här i landet bryts genom att staten går in och tar över detta viktiga område i dess helhet. Det är inte några nya tankar som vi här framför. Vid krigsslutet framlade en statlig utredning förslag i samma riktning, men detta förslag blev — som så mycket annat i arbetarrörelsens efterkrigsprogram — aldrig förverkligat. Med hänvisning till denna utredning väcktes vid 1960 års riksdag en kommunistisk motion av Gustav Johansson m.fl. om utredning i syfte att skapa en statlig svensk petrokemisk industri. Bankoutskottet inhämtade vid sin behandling utlåtande från kommerskollegium, Sveriges Industriförbund och handelskamrarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. I motionen upprepas den 1945 framlagda Thunborgska utredningens förslag om ett statligt monopol på oljeimporten och oljehandeln och föreslås att staten på grundval av detta oljemonopol skall bygga ut en modern petrokemisk industri. I utskottsutlåtandet görs genomgående remissinstansernas uppfattningar till utskottets egna. Industriförbundet skrev bl.a.: ”För att finansiera uppbyggnaden av en petrokemisk industri i Sverige torde kapitaltillskott från utlandet vara erforderligt. I motsats till vad som framhålls i motionen är ett vidgat internationellt finansieringssamarbete i hög grad önskvärt och ligger helt i linje med aktuella strävanden mot en liberalisering av världshandeln och av de internationella kapitalrörelserna.

Ur olika synpunkter är det angeläget, att den fortsatta uppbyggnaden av vår kemiska industri sker med så ringa dröjsmål som möjligt. Ett statligt engagemang i detta sammanhang skulle säkerligen taga avsevärd tid, innan det kunde realiseras.

Med nuvarande integrationssträvanden kommer dessa frågor att i hög grad få lösas i samverkan. Vi har emellertid inte nu haft någon som helst anledning att behandla denna motion på annat sätt än vi gjorde förra året. Ett ställningstagande i frågan om oljeutredningen är i dag inte aktuellt. Därför kan motionen sägas sakna den aktualitet, som ger orsak att diskutera den i ett längre anförande.” Man avvisade alltså klart de förslag som hade framlagts av en statlig utredning bara några år tidigare. Vänsterpartiet kommunisterna håller fast vid de synpunkter vi den gången framförde och kräver i dagens situation bl.a. följande åtgärder: Direkta förhandlingar tas upp med de oljeproducerande länderna och inköpsavtal träffas med åsidosättande av de multinationella oljebolagen. Oljehanteringen inom landet förstatligas och raffinaderikapaciteten byggs ut till att motsvara landets behov. Eftersom det har signalerats att regeringen tänker bygga ut raffinaderikapaciteten vill jag i det här sammanhanget framhålla att jag för min del skulle se det som positivt, om lokaliseringen av det nya raffinaderiet — en fråga som fortfarande anses ligga öppen — kunde ske i inlandet och då gärna i Bergslagsområdet. Vidare bör en transportflotta anskaffas. För att spara energi skall förpackningsraseriet bekämpas, vilket innebär sträng inskränkning i fråga om engångsförpackningar. På transportområdet överförs godstransporter planmässigt till järnväg. I fråga om persontransporter satsas på utveckling av kollektivtrafiken samtidigt som privatbilismen inom tätorterna begränsas. Cykeloch gångtrafik skall tillgodoses vid trafikplaneringen. Enligt vad det sagts mig har ett borgerligt landstingsråd här i Stockholm i dag uttalat, att de som har köpt 50-kort för februari gärna kan komma och lösa in det och få pengarna tillbaka för att kunna åka bil. Det stämmer väldigt dåligt med den hållning som jag här har uttryckt och som andra talare också har redovisat, nämligen att det skall satsas på kollektivtrafiken. En långsiktig plan för produktion av och hushållning med energi görs upp. Den skall innefatta övergång till energisparande industrityper och tillverkningsprocesser. Sådan industriell tillverkning som verkligen tillgodoser behov hos folket prioriteras. En ökad satsning görs på energiforskning i folkets tjänst med brytande av storfinansens och teknokraternas makt över detta nyckelområde av forskningen. Det innebär satsning på miljövänliga energiformer som kan vara tillgängliga under om möjligt obegränsad tid. Vi anser också att det nu akuta energiläget inte får leda till panikåtgärder i fråga om utbyggnad av nya kraftverk. Erforderliga miljöhänsyn måste tas även i det läge som i dag råder.